Herr talman! Det är ett digert betänkande vi har att behandla. Det omfattar 250 sidor. Det är väl många som tycker att vi är litet väl mångordiga. Riksdagen tar hand om 1 500. Resten går till prenumeranter. Det är mest myndigheter, institutioner och bibliotek. Det är få enskilda människor som prenumerar eller köper exemplar på vårt försäljningsställe. Det är trist att det är så få enskilda som köper det, med tanke på allt det arbete som ligger bakom betänkandet. Jag säger detta i min inledning med tanke på den allmänna debatten om biståndspolitiken. Det sägs och skrivs mycket klokt och intressant om detta. Vi får hoppas att man i någon mån har tagit intryck av vad vi gör i riksdagen. Vi tar i alla fall intryck av alla dessa debattinlägg i den mån vi har tid att läsa allt. Men debatten har också skuggsidor. Expressens nästan veckolånga kampanj för några veckor sedan var uppseendeväckande ovederhäftig. I varje nummer handlade flera sidor om biståndet. Jag skall referera några citat: ''Svenskt bistånd är en berättelse om mutor, mygel och korruption.'' ''Vid ett jordbrukskooperativ i Zambia försvann 80 milj.kr. av de 200 milj.kr. som SIDA givit i bistånd.'' ''8 mdr har inte nått fram.'' ''SIDA slösar bort stora delar av det svenska biståndet.'' ''Sidaanställda utomlands kostar i snitt 930 000 kr. per år.'' Låt mig först säga, och jag tror att Daniel Tarschys var inne på det också, att samarbete med ett mottagarland som är underutvecklat vad gäller administration, myndigheter, kommunikationer, kompetens, allmän utbildningsnivå och levnadsstandard är svårt. Det är mycket svårt. Alla som i något avseende medverkar i biståndspolitiken och det praktiska samarbetet vill självfallet att biståndspengarna skall nå ända fram. Det finns ingen som rycker på axlarna om pengarna hamnar på presidentens konto i Schweiz. Det finns ingen som accepterar att tjänstemän i en myndighet tar emot mutor eller skor sig på annat sätt. Tvärtom! Korruption skall polisanmälas och utredas. Korruption är ett tillräckligt skäl för att frysa samarbetet eller att avbryta det helt. Utrikesutskottet har fått information om hur SIDA ser på Expressenkampanjen. SIDA säger att 25 års verksamhet gjort SIDA mycket medvetet om riskerna för korruption. Utöver det löpande arbete med kontroll och revision genomförs 67 extra kontroll och revisionsinsatser. Bara i Moçambique görs i år 19 revisioner. När det ingås avtal med mottagarländerna krävs godkända revisionsrapporter. På SIDA finns en särskild kontrollenhet som främst arbetar med revision i biståndet. SIDA granskas kontinuerligt av Riksrevisionsverket. Riksdagens revisorer granskade SIDA för två år sedan. En privat revisionsbyrå, Ernst & Young, självfallet med auktoriserade mycket kompetenta revisorer, granskar också verksamheten i mottagarländerna. Jag må ju säga att verksamheten är utsatt för kontroll, insyn och utvärdering. Jag menar inte att Expressen eller andra massmedier skall hålla tyst när t.ex. korruption eller andra missförhållanden i biståndet upptäcks. Men tänk om Expressen kom med lika många artiklar om alla de biståndsprojekt som lyckas och som verkligen är en hjälp till självhjälp för våra medmänniskor som dagligen lever på gränsen till svältdöd. Skattebetalarna har rätt att bli informerade om både misslyckade och framgångsrika projekt. Låt mig litet mera konkret få peka på ett vanligt sätt att kritisera. Biståndet hjälper inte, säger man. Expressen påstod att det bara har blivit sämre. Man påstod att det svenska biståndet till Tanzania -- 13 miljarder på 20 år -- bara har försvunnit. Visst har det varit problematiskt i Tanzania, inte minst när man enbart trodde på socialism, planhushållning, centralstyrning och reglering. Varför kan inte en av våra största tidningar peka på det positiva?

Herr talman! Jag hyser ingen öppen eller blind kärlek till SIDA. SIDA kan göra misstag, och det skall kritiseras. SIDA kan bli ännu bättre. Biståndssamarbetet kan ständigt utvecklas och bli bättre. Men rätt skall vara rätt. Kritiken skall vara nyanserad. Vi skall både peka på och glädja oss åt såväl SIDA:s som de övriga biståndsmyndigheternas liksom de enskilda organisationernas framgångsrika insatser. Bryr sig Expressen om det vi säger här? Nej, det tror jag inte. Expressen bryr sig inte ett dugg om vad jag står och säger här. Det är inte det positiva som gör att de kan sälja lösnummer. Men jag tror i alla fall -- det kanske är litet blåögt -- att flera andra massmedier lyssnar och kanske väger in vad jag har sagt i sina bedömningar. Det finns politiker som, särskilt när de befinner sig i opposition, ibland desillusionerat menar att det inte är lönt att driva politiska frågor och göra inlägg, skriva artiklar och motioner. Visst kan det vara segt ibland, men då och då lyckas det. I biståndspolitiken har jag faktiskt nått framgång med bl.a. två viktiga frågor. Den ena gäller kravet att mottagarlandet skall ha eller införa flerpartisystem, demokratiska och fria val och respekt för mänskliga rättigheter för att vi skall ha biståndssamarbete med dem. miljoner kronor. För innevarande budgetår är den 225 miljoner kronor. Eftersom Vietnam fortfarande inte visar någon som helst vilja att införa flerpartisystem minskas nu landramen till På samma sätt minskar anslaget till Uganda från 110 miljoner kronor till 85 miljoner kronor. Om inte diktatorn Museveni ändrar inställning till demokrati och flerpartisystem måste vi överväga att ytterligare minska landramen. Den andra frågan där jag och många med mig, bl.a. tjänstgörande talmannen när han för några år sedan var ledamot av SIDA:s styrelse och ordförande i utrikesutskottet, har nått framgång är familjeplanerings och befolkningsfrågan. I SIDA läggs i dag faktiskt större vikt vid frågan. I propositionen har befolkningsfrågan fått ett mycket större utrymme än tidigare. På s. 53 i betänkandet skriver ett enigt utskott följande: ''Befolkningsutvecklingen är i dag en av de viktigaste framtidsfrågorna''. Jordens befolkning är i dag 5 miljarder. Vid sekelskiftet -- om bara sex och ett halvt år -- uppgår befolkningen till 6,3 miljarder. Flera av länderna i Afrika fördubblar sin befolkning på 20--25 år. Kenyas befolkning, exempelvis, omfattar i dag 25 miljoner. Om 20--25 år har befolkningen ökat till 45--50 miljoner med den befolkningstillväxt man har i dag. Det skulle ta 311 år för Sveriges befolkning att fördubblas. Det kan vara bra att göra den jämförelsen. ''En fortsatt snabb ökning av världens befolkning får allvarliga följder på många områden'' skriver utskottet på s. 53 i betänkandet. Det rör sig om miljöförstöring, okontrollerad urbanisering, tilltagande migration, svält, ökat tryck på hälsooch sjukvård och utbildning. Vi är alla medvetna om att det är mycket svårt och komplicerat att driva familjeplaneringsarbete i många av våra samarbetsländer. Det är tradition att ha många barn. Det är en trygghet på ålderns höst att ha många barn. Religiösa uppfattningar hindrar familjeplanering. Jag är övertygad om att familjeplaneringsfrågan framför allt måste gå via sjuk och hälsovården och utbildningen. Den viktiga målgruppen är kvinnorna -- alldeles särskilt kanske de unga kvinnorna. Det är som sagt svårt och komplicerat, men människan har klarat mycket annat som har varit svårt. Detta borde vara en av de största utmaningarna för alla som arbetar med biståndssamarbete. Nu vill jag tala om en tredje fråga. Den skulle jag också vilja nå framgång i. Jag är förmodligen än så länge ganska ensam om min önskan. I anledning av den s.k. styrproposition som vi har fått i dagarna har dock Lennart Fridén väckt en motion med ungefär samma budskap. Alla är överens om att vi ständigt måste arbeta med att öka effektiviteten och kvaliteten i biståndet, inte minst för att minska möjligheterna till och riskerna för korruption. Ett sätt att nå syftet är att vi koncentrerar oss. Under årens lopp har splittringen i biståndet bara ökat. Vi är så ambitiösa, och vi vill stödja så många. Antalet programländer har ökat till 19 under senare år. Utanför denna krets bedrivs ett omfattande och långsiktigt biståndsarbete med länder bedrivs samarbete i form av stöd till enstaka projekt med ett sextiotal mottagarländer. Östbiståndet är inte medräknat där. Det svenska biståndet är således vad gäller antalet länder, tycker jag, alldeles för splittrat. Här måste prioriteras. Här krävs koncentration. Om det saknas koncentration vad beträffar antalet samarbetsländer, så gäller det ännu mer vad beträffar antalet sektorer och ämnesområden som omfattas av biståndet inom resp. mottagarland. En lista på alla dessa sektorer skulle bli mycket, mycket lång. Visst är varje ämnesområde mycket viktigt. Men när människor lever på svältgränsen, när det nästan varje dag dör 35 000 barn av svält eller bristsjukdomar, upplever jag att biståndsprojekt inom t.ex. kulturen eller inom trafiksäkerheten är något malplacerat. Därmed skall det inte sägas att t.ex. kulturprojekt på något sätt är onödiga eller av ringa värde, men nu måste vi gå in för att få en större effektivitet. Det är särskilt viktigt när det gäller hur man arbetar på SIDA:s huvudkontor och ute på biståndskontoren. Jag har på resor många gånger från biståndsarbetare fått höra just önskemål om att vi måste koncentrera biståndet mycket mer. Informationssamhället är i sanning en realitet för oss politiker. Vi översvämmas av böcker, tidskrifter och tidningar. Vi har tyvärr inte tid att läsa allt, men vi försöker att bläddra i dem. För några dagar sedan fick jag tidningen UNICEF i dag. Detta nummer innehåller information om flickornas situation i världen och om en kampanj som behandlar detta tema. När jag hade bläddrat och läst kände jag ännu mer hur viktigt det är att vi har ett bra och omfattande bistånd. Jag skall inte citera ur denna tidning, även om det kanske vore lämpligt. Jag skall bara säga att biståndet verkligen behövs. Det känner man när man läser i en sådan här tidning om hur kvinnor har det i världen. Här nämns t.ex. att 130 miljoner barn saknade tillgång till grundläggande utbildning 1990. Av dessa var 81 miljoner flickor. En annan uppgift berättar att 2/3 av världens 948 miljoner analfabeter är kvinnor. Bistånd behövs verkligen. För att vi skall kunna ha ett bra bistånd måste vi sanera vår svenska ekonomi -- det känner jag verkligen ännu mer. På längre sikt kan vi inte hålla på att låna pengar för att kunna ha ett bra bistånd. Med detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Det känns tragiskt att behöva frångå 1-procentsmålet vad gäller vårt svenska bistånd, särskilt mot bakgrund av den sänkta kronkursen som i sig själv innebär en nedskärning av biståndet. Det är ju alls inte så att behovet av bistånd världen över har minskat. Behovet av stöd och hjälp är oerhört omfattande. Det totala biståndet i världen har t.ex. ännu inte nått upp till hälften av den volym som FN bedömde som nödvändig för 30 år sedan. Detta kan dock inte skyllas på Sverige, som enligt 1991 års statistik jämte Danmark, Finland, Norge och Nederländerna är de enda land som uppfyller FN:s 0,7-procentsmål. Från svensk sida ligger vi därmed trots minskningen klart över FN-målet. Men eftersom behoven är närmast omättliga är det viktigt med ett politiskt fastlagt mål för hur stor del av våra svenska resurser vi är beredda att avstå från för att angripa de globala fattigdomsproblemen framöver. 1-procentsmålet måste därför återställas så snart som möjligt. Flera har vittnat om det här i dag. Inom Centern anser vi också att det bör vara möjligt att i framtiden, när ekonomin medger det, kunna överskrida 1-procentsmålet, för att därigenom eventuellt kunna kompensera för de nedskärningar som vi måste göra i dag. Jag undrar hur biståndsministern ser på en sådan lösning. Det är angeläget att ta till vara erfarenheterna av det hittillsvarande biståndet -- det är många som har sagt det också -- och söka vägar att göra det mer effektivt och ändamålsenligt. Vi måste med andra ord få ut mer för pengarna. Flera felsatsningar har gjorts. Vi har fått höra beskrivningar av det. Det har bl.a. lett till att klyftorna mellan u-länder och i-länder har ökat i stället för att minska. Vi menade ju att biståndet skulle minska klyftorna. De fattiga ländernas utvecklingsmöjligheter har försvårats genom den handelspolitik som förts. U-länderna har och har haft svårt att få tillgång till marknader, kapital och kunnande. Under det s.k. kalla kriget bidrog dessutom stormakterna till att underbygga konflikter i tredje världen för egna syften. Det har vi sett flera exempel på. Svårigheterna att skapa en gynnsam utveckling i tredje världen kan på sikt få katastrofala följder för oss alla. Vi måste därför tillsammans med länderna i tredje världen finna lösningar på många problem av bl.a. global karaktär. Dit hör problem som ökenutbredning, skövling av tropiska regnskogar och en stor del av de globala luft och vattenföroreningarna. Hit hör också befolkningsexplosionen och naturligtvis massfattigdomen. Nuvarande stora ekonomiska klyftor och den växande ekonomiska och ekologiska misären skapar säkerhetspolitiska problem som kan bli ödesdigra och få världsomfattande konsekvenser. Dessa problem måste vi ta på mycket stort allvar. Det är mot denna bakgrund viktigt att få till stånd ett effektivare, mera internationellt och mera omfattande bistånd. Vår handelspolitik måste förbättras och den internationella kunskapsöverföringen reformeras för att bättre gynna u-ländernas utveckling. Biståndet måste koncentreras på människors grundläggande basbehov och på att stärka deras förmåga att lokalt lösa sina problem. Beträffande biståndets roll anges också i propositionen att fattigdomsbekämpning även fortsättningsvis måste vara ett övergripande mål för hela biståndspolitiken. Herr talman! Skuldkrisen är ett av de största hindren för utveckling i många länder i tredje världen. Länderna tvingas satsa på produktion för export, för att få medel att betala av sina skulder. Då allt fler länder konkurrerar med samma typ av varor pressas priserna ner. Bönderna i u-länderna tvingas t.ex. överge odling av mat för familjens försörjning till förmån för exportprodukter. Priserna stiger på grund av att inflationen ofta är rekordhög samtidigt som inkomsterna för bonden krymper. Han måste då producera än mer på sin jord, som riskerar att utarmas ju hårdare den exploateras. Det innebär i sin tur miljöproblem. Det blir en ond cirkel, om processen inte avbryts. För att klara av räntebetalningar och amorteringar till bl.a. Världsbanken och IDA måste de fattiga länderna ta nya lån. Ett lappverk av lån på lån har utvecklats. Många u-länder betalar ut mer pengar i form av amorteringar och räntor än vad de lånar. Som en följd av utlandsskulden och de hårda villkor som ställs av Världsbanken uppstår också sociala och politiska problem. Därmed sätts de nya, sköra demokratierna på mycket hårda prov. I betänkandet framhålls att Sverige fortsättningsvis skall spela en aktiv roll för att medverka till ytterligare skuldlättnader och ökade resursflöden till de fattigaste länderna. Detta är absolut nödvändigt. Herr talman! Från centerns sida vill vi också framhålla hur viktigt det är med ökat stöd till landsbygdsutveckling. Det är ett känt faktum att den största delen av uländernas befolkning bor på landsbygden. Dock har många under senare år sökt sig till städerna, eftersom möjligheterna att försörja sig på jordbruk har blivit sämre. Möjligheterna till biinkomster vid sidan av jordbruket har blivit alltmer begränsade. Trots detta sysselsätter jordbrukssektorn dock fortfarande den största delen av den arbetsföra befolkningen i de flesta u-länder. Inflyttningen till städerna har skapat väldiga problem för länderna i tredje världen. Arbetslösheten är enorm. Slumområden som växer fram tär på miljön, och där uppstår sjukdomar på grund av trångboddhet och andra förhållanden. I spåren härav följer också brottslighet. Många, framförallt kvinnor, som flyttat till städerna finner också att deras förmåga att upprätthålla traditioner och kulturmönster alltmer försvagas. Om människorna i stället ges bättre möjlighet att försörja sig på landsbygden och om de där får förbättrad tillgång till sjukvård, utbildning, bra miljö, rent vatten m.m., kan de välja att stanna kvar i sin hemmiljö. De är några skäl till att det är så viktigt att satsa på landsbygdsutveckling och jordbruk inom biståndet. I centermotionen U267 yrkas att svensk u-landshjälp i större utsträckning bör kanaliseras genom bondeorganisationer till bonde och landsbygdsbefolkningen, i syfte att få en minskning av jordförstöringen, få rent vatten, få stöd för utveckling av småindustri och hantverk samt att främja självägande. I en annan centermotion anges att utvecklingen i högre grad bör bygga på kunskap och erfarenhet som finns på plats i u-länderna. Det påpekas att det finns behov av framtagning och överföring av enkel vardagsnära teknik. Det är viktigt att biståndet mera kan inriktas på anpassad teknikutveckling. Utskottet uttalar att jordbruket är av central betydelse för de fattiga ländernas ekonomi. Det framhålls också, som svar på motionerna, att biståndet kan spela en viktig roll för att underlätta landsbygdens utveckling, vilket jag ser som ett positivt svar. Herr talman! Jag vill också tillägga att kvinnorna har en viktig roll att spela inom jordbruket. Verkligheten är ju den att långt mer än hälften av allt jordbruksarbete i Afrika utförs av kvinnor och att kvinnor utgör majoriteten av bönderna. Även i Asien utförs cirka hälften av jordbruksarbetet av kvinnor, men andelen kvinnliga självständiga bönder är däremot ganska låg. Kvinnornas insatser är mot denna bakgrund av avgörande betydelse när det gäller att genomföra nödvändiga förändringar för lantbruksutvecklingen. I olika centermotioner tar man upp behovet av ett kvinnoinriktat bistånd. Det framhålls att stöd till kvinnor dels mer än vad som sker i dag bör ges till separata kvinnoprojekt, dels bör vara en integrerad del i olika biståndsprojekt. Bakgrunden är att kvinnor spelar en avgörande roll inte bara inom landsbygsutvecklingen och inom jordbruket utan också inom en mängd andra områden. Jag tänker framför allt på miljöarbetet. Eftersom miljöproblemen är ett av de svåraste hindren för en hållbar ekonomisk utveckling, måste alla projekt planeras med utgångspunkt i miljöaspekten, med målet att skapa en ekonomiskt uthållig utveckling. Det är i det sammanhanget intressant att konstatera att det i Agenda 21 läggs stor tonvikt vid kvinnors betydelse för att en ekonomiskt uthållig utveckling skall komma till stånd i tredje världens länder. Ett fullföljande av Agenda 21 bör därför i stor utsträckning prägla såväl det bilaterala som det multilaterala biståndet. FN:s utvecklingsfond för kvinnor, UNIFEM, spelar en viktig roll i detta arbete, vilket framhållits bl.a. i en centermotion och i en socialdemokratisk motion. Från utskottets sida framhålls att det är viktigt och angeläget med förstärkt stöd till UNIFEM. Enligt utskottets mening bör regeringen överväga att höja det svenska bidraget till organisationen. Detta ser jag som mycket positivt. Herr talman! Den mycket snabba befolkningsökningen utgör ett mycket stort och allvarligt hot på vår jord. Världens befolkning ökar i en takt som saknar motstycke i historien. Jag tänker inte upprepa den information som vi nyss fick av Alf Wennerfors. Jag vill bara instämma i den bild som han gav i sitt anförande och säga att det är oerhört viktigt att det görs insatser för kvinnor för att komma till rätta med den explosionsartade befolkningsökningen. Regeringen har inlett en ny fas i biståndspolitiken. I stället för att acceptera fundamentala brott mot demokrati och mänskliga rättigheter hos mottagarlandet, under förevändningen att det handlar om interna angelägenheter och kulturella skillnader, ställer vi i dag krav på mottagaren. Denna problematik berörs i olika motioner, särskilt vad gäller mottagarländer i vilka det också förekommer MR-brott. Jag tänker framför allt på Marocko och Indonesien. Eftersom vi har litet tidsbrist, vill jag utan att gå in på några detaljer betona hur viktigt jag anser det vara att mottagarländerna förbättrar situationen på MR sidan för att fortsättningsvis kunna komma i fråga för bl.a. u-krediter. Samtidigt vill jag också betona vad vi har framfört i centermotioner om vikten av ge bistånd till de förtryckta folken i Västsahara och I en annan motion har jag krävt ökat stöd till civilbefolkningar, främst kurderna i norra Irak. Jag är mycket nöjd med utskottets uttalande om att man förutser att ytterligare svenska insatser kommer att bli aktuella under kommande budgetår. Förutsättningen är att allt inte normaliseras i området, men det är tyvärr inte att vänta. Jag vill också nämna motion U276, som föreslår Swedecorp bör utreda möjligheterna till fördjupat samarbete med Afro Art. Det vore oerhört olyckligt om biståndet till Afro Art skulle tvingas upphöra. Det säger jag som representant för en av de organisationer, Centerkvinnorna, som ligger bakom möjligheterna för Afro Art att verka. Utskottet skriver att Afro Arts verksamhet enligt utskottets uppfattning är av sådan karaktär att man bör kunna få stöd från Swedecorp men att det inte är riksdagen som skall besluta i den här frågan. Man kan då undra varför jag tar upp frågan här i riksdagen. Jag gör det för att uppmärksamma Swedecorp på att det finns starka önskemål från utskottets sida om att det här skall kunna lösa sig. Med det vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sverige bedriver sedan länge en biståndspolitik som syftar till att hjälpa de fattigaste länderna i världen. Sedan regeringsskiftet hösten 1991 har vi i biståndspolitiken kraftigt påpekat att demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi bör ha en framträdande plats. Regeringens biståndspolitik har fått bekräftelse från utvecklingsekonomer, som i dag är närmast eniga. De hävdar som bekant att villkoren för att uländerna skall kunna skapa en bärkraftig och långsiktig utveckling och komma till rätta med försörjningskrisen är just fortsatt demokratisering och förändring mot friare marknader. Således ligger Sveriges biståndspolitik i dag i bättre samklang med dagens kunskap och anda än vad den gjort tidigare. Det intressanta är dock hur vi går vidare och vad vi vill göra i framtiden. Kravet på demokrati måste utvecklas, kvinnornas situation har ännu inte fått tillfredsställande uppmärksamhet, utvecklingsländernas villkor för frihandel liksom skuldsituationen är fortfarande otillfredsställande, de enskilda organisationernas potential har inte tillräckligt utnyttjats, och miljöbiståndet har knappt börjat. De som därmed inte inser att antalet biståndsprojekt överstiger befintliga resurser och därmed enprocentsmålet är antingen okunniga eller sällsynt cyniska. Herr talman! Demokratin har vunnit flera avgörande slag i världen, men den är långt ifrån säkerställd. I dialogen med mottagarländernas regeringar förutsätts därför att Sverige fortsätter att tydligt framföra sin syn på ekonomisk och politisk frihet. Denna dialog skall kompletteras med lika stor dos av aktivt demokratistöd. Sveriges avståndstagande från brott mot mänskliga rättigheter måste därför framstå mycket klart i dialog och agerande. Ännu tydligare markeringar måste göras när det gäller biståndet till regimer som förtrycker eller militärt bekämpar sitt eget eller andra folk. FN-kommission har tillsatts för inte så länge sedan. Den har i uppgift att övervaka hur programmet följs upp. En av de viktigaste uppgifterna för denna FN-kommission blir att se till att i-länderna lever upp till sina åtaganden om överföring av finansiella och tekniska resurser till miljö och utvecklingsprogram i u-länderna. Miljöproblemen är mycket stora i u-länderna och orsakas inte så sällan av fattigdom. Detta understryker betydelsen av en nära koppling mellan begreppen miljö och utveckling. På sina håll kan ingen utveckling komma till stånd om inte miljöproblemen löses -- och vice versa. Det ankommer till en del på oss att se till att problemen inte blir bestående. Herr talman! I den nya inriktningen av biståndet måste kvinnans situation i världen lyftas fram mer än tidigare. En viktig del i biståndets demokratimål bör vara främjandet av jämställdhet, så att mannens och kvinnans lika värde poängteras. Kvinnans situation i olika länder måste lyftas fram i allt biståndsgivande. Hon måste bli accepterad som en fullvärdig individ och ha rätt till fullständigt männsikovärde. Ett sådant arbete måste ingå i själva förutsättningen för ett bistånd. Familjesammanhållning, barns hälsa och utbildning i u-länderna kan vi i stor utsträckning tacka kvinnorna för. Detta har de, förutom i några undantagsfall, uppnått utan att ha tillträde till krediter eller äganderätt till den mark de brukar och trots att en mängd kulturella, sociala, ekonomiska och juridiska hinder systematiskt diskriminerar dem. Stora slumområden har under de senaste årtiondena växt upp runt de flesta städerna i uländerna. Undersökningar pekar på att omkring 70 % av familjerna i många av dessa slumområden har endast en familjeförsörjare -- en kvinna. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till utbildning, som i sin tur är avgörande för möjligheten att åtnjuta och ta i anspråk andra rättigheter. I det moderna samhället är utbildning det väsentligaste och mest verkningsfulla villkoret för utveckling. En kvinna av tre är i dag analfabet, medan förhållandet bland män är en av fem. Herr talman! I UNDP:s Human Development Report 1992 räknar man med att utvecklingsländerna årligen går miste om 500 dollar är tio gånger mer än vad utvecklingsländerna erhåller i form av bistånd. Rapporten nämner speciellt områden där industriländerna har en lång och tragisk tradition av regleringar, nämligen textilindustrin och jordbruket. Frihandeln är det enskilt största faktorn bakom både OECD-ländernas NIC-ländernas ekonomiska framgångar. Allt tyder på att det gäller även utvecklingsländerna. Inslagen av frihandel i Sveriges relation med utvecklingsländerna måste därför öka. Sverige måste också i internationella sammanhang enträget fortsätta att hävda utvecklingsländernas behov av frihandel. Mellan 1972 och 1982 var industriländerna netto långivare till utvecklingsländerna, men efter 1982 vände flödet. Några år senare vände också kapitalströmmarna från Internationella valutafonden och Världsbanken, så att fattiga länder blev ännu fattigare. På grund av obestånd och betalningsmoratorier är många utvecklingsländers kreditvärdighet mycket låg. Många utvecklingsländer använder också stora delar av sina exportinkomster till att betala räntor och i vissa fall amorteringar. Den sammanlagda bilden är således dyster när det gäller utvecklingsländernas tillgång på kapital. Sverige har länge verkat i fråga om utvecklingsländernas tillgång till och behov av kapital. I dag är frågan inte lika uppmärksammad. Sveriges uppgift måste därför vara att ständigt föra upp frågan på dagordningen, så att utvecklingsländerna beviljas en definitiv och snar skuldsanering. Herr talman! Sverige tillhör en priviligierad del av vår jord. Vårt land tillhör de rikaste och mest förskonade från krig och katastrofer. Befolkningen i Sverige tillhör den femtedel av jordens befolkning som disponerar ca 82 % av jordens inkomster. Av solidaritetsskäl och rättviseskäl bör därför vårt land anstränga sig att ånyo nå upp till enprocentsmålet. Ytterligare ett skäl till att vi bör sträva efter att återigen nå upp till 1 % av BNI är att vi på så sätt bättre skulle kunna utöva påtryckningar vid ett EG medlemskap. Inom EG skulle Sverige tillsammans med andra skandinaviska länder och Nederländerna kunna föregå med gott exempel och därmed i en samfälld aktion förmå övriga europeiska länder att öka sin andel av BNP till bistånd från nuvarande 0,42 % till den av FN rekommenderade nivån på 0,7 %. En sådan höjning skulle för utvecklingsländerna innebära extra biståndsresurser, värda åtminstone 100 Socialdemokraterna har i en av sina motioner föreslagit att vårt land skulle utveckla en politik för global säkerhet och solidaritet. Det är att slå in öppna dörrar, eftersom det vidgade säkerhetsbegreppet från början har präglat regeringens arbete. Vad som är allvarligt är Socialdemokraternas verkliga syfte med vad de kallar ''en ny politik för säkerhet och solidaritet''. I deras skrift ''Sätt Sverige i arbete'' framgår syftet klart: att spara pengar. Där hävdas att ett samlat grepp på utrikes och säkerhetspolitiken medger besparingar inom i första hand försvaret och flyktingpolitiken. Men att nå upp till besparingar på 100 miljarder utesluter inte implicit att vidta ytterligare besparingar inom biståndet. Herr talman! Biståndsviljan i Sverige har sin ryggrad hos folkrörelser och ideellt engagerade människor. Där finns ofta en stark vilja till fortsatt hjälp för de fattiga folken även när deras ledare gjort sig oförtjänta av stöd. Ett sätt att påskynda demokratiseringsprocessen är att bättre stödja de frivilliga organisationernas arbete och att också försöka bygga upp sådana organisationer i u-länderna. Det måste finnas en mottagande organisation i biståndslandet som tillsammans med givarorganisationer kan vidareutveckla, fördjupa och föra projekten vidare. Folkrörelser och enskilda organisationer kan här spela en mycket stor roll. Det statliga biståndet har under 1970 och 80-talen ägnat alltför liten omsorg och stöd till organisationer och institutioner utanför den offentliga sektorn. Det finns ett stort behov av gräsrotsorganisationer som kan göra utvecklingsarbetet effektivare och stärka basen för en demokratisering. Det gäller också att ta vara på den kunskap och det engagemang som finns hos både enskilda och frivilliga organisationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande 15.
Herr talman! Det är tydligt att Fanny Rizell inte lyssnade på mitt replikskifte med Daniel Tarschys. Jag får väl repetera. Hon hänvisade till en debattskrift som Allan Larsson m.fl. har skickat ut. Jag skall läsa upp ett stycke i p. 10, och jag skall sedan lämna över sidan till Fanny Rizell så att hon själv kan läsa. I p. 10 står det: Vi vill omprioritera de utgifter som gäller nationell säkerhet, dvs. utrikes-, försvars-, bistånds och flyktingpolitiken, sammanlagt ca 67 miljarder kronor. Syftet är att få till stånd långsiktigt hållbara besparingar inom detta område i storleksordningen 10 miljarder kronor främst på de militära utgifterna. Vi vill samtidigt åstadkomma en fortsatt förskjutning från militära till civila ändamål. Fanny Rizell kan vara fullkomligt lugn när det gäller Socialdemokraterna och biståndspolitiken. Jag skulle också kunna citera yttranden och utlåtanden som gjorts om de motioner till partikongressen som gäller biståndet. De är entydiga.
Herr talman! Jag kan inte känna till vilka motioner man lägger fram på den socialdemokratiska partikongressen, men jag är mycket tacksam om man från gräsrotsnivå har ett sådant tryck att också vi märker av det här. Men det finns skäl att känna en viss oro när man ser dessa besparingar. Jag har tittat på dem. Jag tycker nog att det kan bli svårt att spara så mycket på flyktingar och försvar att biståndet slipper undan. Men jag är mycket glad om Karl-Erik Svartberg kan ge mig en sådan garanti. Jag skall lägga det på minnet när vi i fortsättningen diskuterar biståndet.
Herr talman! Om Fanny Rizell hade lyssnat på mitt huvudanförande hade hon också hört att jag starkt betonade -- det är den socialdemokratiska politiken -- att neddragningen av biståndet i år är att se som tillfällig. Vi vill så snabbt som möjligt tillbaka till enprocentsmålet.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte hade möjlighet att lyssna på Karl-Erik Svartbergs huvudanförande, men jag skall ta det till mig. Jag är mycket glad om vi i fortsättningen kan arbeta gemensamt för ett så stort bistånd som möjligt.

Herr talman! Jag tar mig friheten att först uttrycka besvikelse över hur den här debatten har regisserats, om jag får använda det uttrycket. Jag tycker att de här frågorna borde auktoriseras så pass här i kammaren att denna debatt inte skulle styckas sönder. Dessa frågor är för oss alla, tror jag, eller borde i varje fall vara det, så centrala att vi inte skulle ha behövt få in annat emellan och måst gå härifrån. Herr talman! Jag hoppas att inte detta verkar alltför irriterande. Det är oerhört svårt att disponera sin dag när man först kl. 18 kvällen innan får höra hur det hela kommer att läggas upp. Jag ber talare som har anmält sig om ursäkt för att jag inte klarar av att vara här hela kvällen och lyssna på anförandena. Jag kommer naturligtvis att ta del av dem i protokollet. Jag har med stort intresse följt det som har sagts här. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har detta meningsutbyte. Vi har att lära av varandra. Herr talman! Sedan jag väl sagt detta vill jag övergå till mitt egentliga anförande. Sedan den förra biståndspolitiska debatten för ett år sedan har världen på många sätt blivit mörkare. Antalet flyktingar har ökat. Risken för nya konflikter är överhängande, inte minst i det tidigare kommunistblocket. Men låt oss också se tecknen på en ljusning. Många länder i t.ex. Afrika har infört politiska reformer som syftar till demokrati och bättre respekt för mänskliga rättigheter. Samtidigt minskar åtskilliga i-länders förmåga, eller skall vi säga vilja, att lämna bistånd till u-länderna. Detta är illavarslande, eftersom ekonomiska bakslag i uländerna kan medföra att de demokratiska reformerna stannar av eller rent av sopas bort. Det finns en risk att vi i Sverige blir så självcentrerade att vi inte ser skillnaden på den kris vi nu går igenom och de skriande behov som finns i stora delar av u-världen. Därför måste vi gång på gång slå fast att vårt viktigaste motiv till en stark, effektiv och generös biståndspolitik gäller människovärdet, varje människas värde -- oavsett födelseort -- och respekten för varje individs personliga värdighet. Ofta uttrycks det med ordet solidaritet. Själv har jag intrycket att detta ord alltmer kommit att betyda gruppsolidaritet. Men vi får under inga omständigheter glömma individen, broderskapet. Det därnäst viktigaste motivet gäller vårt ömsesidiga beroende av varandra som invånare på planeten jorden. Inte minst den ökade miljöförstöringen har visat inom vilket snävt intervall livet existerar, hur tunt livets skal är. I årets budgetproposition uttrycks det så här: ''Vi bör ställa oss frågan hur vi gemensamt kan forma en framtid som erbjuder möjligheter för hela mänskligheten, inte bara för den rika delen av världen. Vårt mål måste vara att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för framtidstro och utvecklingshopp för alla människor i alla länder och olika kulturer. Det finns ingen annan väg mot detta mål än internationell samverkan. Fred och säkerhet kan inte uppnås utan utveckling. Trygghet och stabilitet kan inte i längden samexistera med fattigdom och orättvisor.'' Kanske skulle västvärldens kris ha varit mindre och enklare att hantera om vi alla engagerat oss för en vidare världsgemenskap eller -- uttryckt med modernt ekonomispråk -- för de utvecklingsbara marknaderna. Åtskilliga spänningar i Europa och på andra håll i världen skulle ha dämpats om vi insett och agerat därefter att befolkningsomflyttningar måste motverkas genom att fattigdomen trängs tillbaka. Att motarbeta fattigdomen är också att dämpa världens befolkningstillväxt. Det har flera talare varit inne på. Nästa år håller FN sin stora befolkningskonferens i Kairo. Den svenska nationalkommittén för konferensen betonar att de kommande diskussionerna måste se befolkningsfrågan i ett helhetsperspektiv -- i ett socialt, kulturellt, etiskt och ekonomiskt sammanhang. Jag instämmer i detta och vill framhålla att kvinnoperspektivet måste genomsyra våra förslag till konferensen. Erfarenheterna hittills visar att insatser som höjer kvinnors sociala ställning genom bl.a. utbildning och sociala reformer har betydligt större effekter och acceptans än traditionell födelsebegränsning. Vi måste också i sammanhanget diskutera livsstilen i u och i-länder. Världen har inte råd med oss i i-länderna om vi fortsätter vår rovdrift på naturen. När vi diskuterar biståndets resultat och möjligheter är det viktigt att vi utgår från våra egna erfarenheter som människor och från vår egen historia. Det är inte så ovanligt att man talar om uvärlden som om vi aldrig haft erfarenhet av tillkortakommanden i vårt eget land. Vi kan till att börja med påminna om att människan är -- med ett välfunnet engelskt ord -- uncomplete. All mänsklig verksamhet är ofullkomlig. Det gäller givetvis också biståndsverksamheten. Men i debatten glöms det ofta bort. Bank och finanskrisen i Sverige är en nyttig påminnelse om att mänskliga brister existerar även inom andra områden än biståndets. Ofullkomligheten leder till att mycket av den mänskliga verksamheten har, för att låna en term från tekniken, låg ''verkningsgrad''. Den här låga verkningsgraden är för det första kopplad till att vi inte lyckas skapa administrativt eller tekniskt perfekta system och lösningar. Var och en som på sin arbetsplats umgås med en dator eller kopiator blir ofta påmind om detta, i viss mån deprimerande, faktum. Den positiva sidan av saken är förstås att vi genom träget tänkande och utvecklingsarbete gradvis kan förbättra resultaten. Vi har på flera sätt tagit itu med frågan om biståndets verkningsgrad. Det gäller att få ut så mycket resultat som möjligt för varje biståndskrona. Regeringen har lagt fram en proposition som grundas på utredningen om styrnings och samarbetsformer i biståndet, den s.k. Engblomska utredningen. Syftet är att öka effektiviteten genom att göra regeringens resp. biståndsmyndigheternas ansvar och uppgifter tydligare. Det här är en debatt som vi naturligtvis får hänge oss åt framöver. Jag tror att det är viktigt att riksdagen får bättre underlag för sina beslut om biståndets innehåll, mål, organisationsstruktur och övriga riktlinjer för verksamheten. I årets proposition och den s.k. faktabilagan om svenskt bistånd 1991/92 har vi påbörjat en förändring -- tycker vi själva -- i denna riktning. Vad gäller samarbetet med enskilda mottagarländer tror jag att det är en god idé att införa långsiktigt syftande landstrategier, som beskriver biståndsmålen i ett brett perspektiv. På grundval av dessa utarbetas planeringsramar, som skall omfatta all långsiktig sektor och projektbunden verksamhet. Den förändringen leder till att de uppnådda resultaten sätts i centrum -- inte utbetalningarna. Det har nämligen ofta varit följden av nuvarande avtalsbundna landramssystem. Det här blir dessutom en organisation som liknar den som finns i närstående givarländer som Norge, Danmark och Vi vill också förändra fältorganisationen. Slår man ihop biståndskontor och ambassader, minskas otydligheten utåt, och dubbelarbetet i administrationen minskas också. Samtidigt kan det leda till ökad kostnadseffektivitet. Sverige har, tillsammans med övriga nordiska länder, också sökt förbättra verkningsgraden i det internationella biståndet genom FN. projektet verkar nu krönas med framgång. Herr talman, jag tar mig friheten att harangera medhjälpare på U-avdelningen som gjort en utomordentlig insats för att så skulle bli fallet. Våra gemensamma förslag till bättre styrnings och finansieringsformer kan äntligen stoppa den marginalisering av FN:s verksamhet som kunnat iakttas inom det sociala och ekonomiska området. Bl.a. innebär förslagen att FN:s biståndsorgan skall få små, effektiva styrelser med regelbundna möten under året. Efter mycket intensiva förhandlingar, har en arbetsgrupp nått en överenskommelse om stora förändringar i linje med det nordiska FN projektets förslag. Det är min förhoppning att generalförsamlingen inom kort kommer att anta denna överenskommelse. En glädjande framgång för nordiskt samarbete är detta. Kanske kan vi nu få se ett effektivare FN även inom utvecklingsområdet. Herr talman! Också de svenska företagen, vilket även andra talare tidigare varit inne på, behöver förbättra sin verkningsgrad, sin effektivitet när det gäller insatser på den upphandlingsmarknad som genereras av Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och FN:s biståndsverksamhet. Marknaden är växande och svåröverskådlig. Svenska företag och konsulter har, trots stora svenska bidrag till dessa internationella organisationer, haft begränsade framgångar på den här marknaden. Statistiken visar att jämförbara industriländers näringsliv lyckas bättre på utvecklingsmarknaden. Vi arbetar nu med att skapa mer offensiva insatser för att främja den multilatera upphandlingen. Jag hoppas kunna återkomma med ytterligare förslag i nästa budgetproposition. Jag vill samtidigt utmana det svenska näringslivets organisationer genom att säga: Bättre kan ni! Vi här i riksdagen kan underlätta därför, men i näringslivet måste man bli bättre på att sälja. Den andra viktiga orsaken till låg verkningsgrad är att våra möjligheter att i förväg bedöma resultaten av det vi planerar naturligtvis är ofullkomliga. Inom reklambranschen brukar man ofta säga att hälften av allt som satsas på reklam är bortkastat. Svårigheten är bara att säga vilken hälft. Därmed är det ingalunda sagt att det skulle vara så illa inom biståndet. Men den som vill ha en illustrativ bekräftelse på den här typen av ofullkomlighet, behöver bara lyssna på ett antal nationalekonomer och bankekonomer, som nu söker förklara varför man inte tydligare såg förspelet till dagens finanskris. Herr talman! Som underlag för framtidsplaner behöver man goda prognosinstrument och en god beskrivning av tidigare resultat. Vi har nu inrättat ett utvärderingssekretariat för biståndet. Arbetet leds av en kommitté med fristående experter från olika områden. Kommittén skall analysera biståndets effektivitet, göra egna undersökningar och lämna förslag till hur regeringen gradvis kan förbättra styrningen av biståndet. Ännu svårare än att bedöma utvecklingen i våra egna biståndsprojekt är förstås att förutse den allmänna utvecklingen i olika regioner. Katastrofer av skilda slag är inte välplanerade. Vi måste dra säkrare slutsatser av vad vi ser i de olika konflikter och katastrofer där man med svenskt bistånd gör insatser. Vi kan här ha hjälp av freds och konfliktforskningen när vi skall finna bra system för ''early warnings'' -- tidiga varningssignaler. Katastrofbiståndet är den största enskilda utgiftsposten inom hela biståndsbudgeten. Den konkurrerar därmed med det långsiktiga biståndet som bl.a. skall förebygga katastrofer. Vi måste finna allt bättre möjligheter att inom de katastrofinsatser som vi gör förbereda långsiktigt bistånd. Antalet katastrofer i världen ökar. De flesta är inte naturkatastrofer utan av människan producerade katastrofer. Katastrofanslaget är ett av de få anslag som föreslås utökade nästa år, med hänsyn till de stora behoven. Största delen av katastrofbiståndet förbrukas i tredje världens länder, men de politiska och ekonomiska omvälvningarna i Central och Östeuropa har lett till katastrofer som blivit allt mer resurskrävande. FN:s roll att leda och samordna katastrofbiståndet har ökat. Sverige ger ekonomiska bidrag till FN:s arbete, men vi måste i högre grad vara beredda att bidra med kompetent personal och bistå FN i rollen som koordinator. I en del fall är militärt skydd och militära insatser nödvändiga för att bryta en katastrofal utveckling och för att skydda hjälpsändningar. Från svensk sida ser vi den här typen av militära insatser som den absolut sista utvägen när inga andra medel står till buds. Herr talman! I Somalia har sådana insatser varit nödvändiga. FN och ESK måste nu ta till skarpare maktmedel i Jugoslavien. Vi skall fortsätta att bistå med humanitär hjälp. Samtidigt är det outhärdligt för oss att se det förakt för människovärdet som dagligen demonstreras. Det vill jag gärna ha sagt. En annan möjlig konflikthärd som oroar oss är Sydafrika. Jag träffade häromdagen representanter för ANC och försäkrade dem att den svenska regeringen fortsätter att stödja demokratiseringsprocessen. Jag upprepade också att det svenska stödet till ANC kommer att upphöra när ANC blir ett politiskt parti, som deltar i ett demokratiskt allmänt val. Vi vill naturligtvis även i fortsättningen stödja den demokratiska processen genom skilda kanaler, inte minst genom de enskilda organisationer som sedan tidigare gör ett mycket betydelsefullt arbete i landet. Ett resultat av de pågående konflikterna är, herr talman, ökade flyktingströmmar. En FN-rapport har visat att antalet flyktingar i världen det gångna året har ökat med mer än 1 miljon. Sverige tar emot -- låt oss slå fast det -- en bråkdel. De största bördorna ligger på de fattiga länderna i Afrika. Vi inriktar mer och mer av arbetet på att så långt möjligt bistå flyktingarna i närområdet. Sverige har hittills satsat ungefär 300 miljoner kronor på insatser i och nära Ex-Jugoslavien. Sverige är därmed på tredje plats som givare i det här området, efter USA och EG. Vi kommer att ytterligare stärka arbetet med att ställa i ordning flyktingförläggningar och hjälp på plats både i När tiden kommer för att bosniska flyktingar och flyktingar från Kosovo skall återvända, kommer Sverige att ställas inför stora krav på att bistå återvändandet i stor skala. Formerna för detta bör snarast ses över. Vi arbetar tillsammans med Kulturdepartementet på en handlingsplan. Över huvud taget måste vi inrikta mer av biståndet mot fred, försoning och återuppbyggnad. Fredsforskare som studerat praktiskt taget alla krig som startat de senaste 200 åren, säger att det vanligaste kriget är det som startar i ett område där freds och försoningsprocessen efter närmast föregående krig inte blivit bearbetad på djupet. Inom anslaget ''FN:s aktioner för fred och återuppbyggnad'' arbetar Sverige för att vidsträckta civila insatser skall komplettera militära och polisiära sådana. Vi vill ha åtgärder som stöder såväl fred, demokrati, mänskliga rättigheter som en hållbar utveckling. Inte bara krig och katastrofer kan kullkasta våra planer. Också en otillräcklig satsning på t.ex. ett lands infrastruktur kan betyda att missväxt får katastrofala följder. I vår egen historia kan vi dra slutsatser av det som hände det stora hungeråret 1867. Sverige fick då internationell hjälp mot hungersnöden. Men järnvägarna var inte utbyggda i Norrland, varför hjälpen inte nådde de norra delarna av landet i tid. Liknande händelser kan vi i dag se upprepas i många u-länder. För en tid sedan riktade en grupp kända svenskar uppmaningen till regeringen och SIDA att satsa mer på jordbruket i u-länderna. Jag vill betona att det säkert går att göra mer, men bonden är också starkt beroende av hela det samhälle som omger honom eller henne. Det behövs därför stöd till bättre infrastruktur, vägar, energi, lagerhållning m.m. -- annars kan bonden inte bevattna sina grödor och inte transportera sina produkter till köparna, och inte heller kan produktionen vidareförädlas eller lagras. Vid missväxt kan inte hjälpen komma fram i tid. Bonden är också beroende av landets totala ekonomi, av att han kan lita på lagar, lånevillkor osv. Jag kommer senare att inbjuda till en konferens för att belysa jordbrukets situation i u-länderna i ett större perspektiv. Herr talman! Ett annat sätt att förbättra planering och framförhållning är, som jag nämnde, bättre system för ''early warnings''. Konfliktforskare pekar nu på att ett av de bästa tidiga tecknen på en annalkande konflikt i ett land är en ökning av brotten mot de mänskliga rättigheterna. Det är därför naturligt att vi som ett av kriterierna för biståndsinsatser i ett land har just bedömningen av läget för de mänskliga rättigheterna. Som människorättsminister har jag all anledning att betona sambandet mellan utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Vid den konferens om mänskliga rättigheter som jag hade inbjudit till i Saltsjöbaden i februari var just detta ämnet för den inledande paneldebatten. regeringsmedlemmar, politiker, ledare för internationella organisationer, frivilliga organisationer, jurister, domare och andra. Ett av de genomgående inslagen i konferensen var betoningen på ''rule of law'' och rättssystemets roll för att upprätthålla mänskliga rättigheter och för att utveckla och befästa demokratin. Generalsekreteraren för OAU, den afrikanska enhetsorganisationen, Mr. Salim A. Salim, framhöll i sitt anförande att samarbete, mänskliga rättigheter och demokrati är delar i en helhet när det gäller mänsklig utveckling. De kan inte åtskiljas eller behandlas individuellt utan att syftet förvrängs. ''Rule of law'' är förknippat med samhällets välfärd. Den här betoningen på ''rule of law'' har inte haft särskilt stor genomslagskraft i det svenska biståndstänkandet. Utvecklingslinjerna har lagts upp av samhällsbyggare, ekonomer och tekniker av skilda slag. Vi har därmed försökt överföra delar av vårt välstånd till tredje världen. Varaktiga resultat i biståndsarbetet kräver att man också beaktar de faktorer som bestämmer samverkan mellan människor i ett samhälle. Att människor kan och vågar lita på varandra är av fundamental betydelse för uppkomsten av ett samhälle. Mänskliga rättigheter kan därför ses som en förutsättning för det civila samhällets självständighet. Vår konferens i Saltsjöbaden kan sägas vara ett avstamp inför FN:s andra världskonferens om mänskliga rättigheter, som skall hållas i Wien i juni. FN:s förberedelser för denna konferens har gått mycket trögt. Ett antal u-länder har sökt krångla till förberedelserna för att dölja den egna politiken på de mänskliga rättigheternas område. Vi hade i Saltsjöbaden en intressant diskussion om bl.a. villkoren för bistånd och fick i gång en fruktbar dialog, som kanske kan underlätta förarbetet för Wienmötet. Vi kommer i förhandlingarna inför världskonferensen att driva frågorna om kvinnors och barns situation. Vi vill också att konferensen skall framhålla betydelsen av att länder som ansluter sig till olika konventioner gör färre reservationer. Det gäller både civila och politiska rättigheter, ekonomiska och sociala rättigheter, rasdiskriminering, tortyr, barn och kvinnokonventionerna och dödsstraffets avskaffande. På konferensen betonade flera av deltagarna risken för bakslag i u-länder på grund av en misslyckad ekonomisk politik. Demokratisering och mänskliga rättigheter måste självfallet åtföljas av ekonomiska framsteg. Det är därför som Världsbankens och de regionala utvecklingsbankernas s.k. strukturanpassningsprogram är så viktiga för uländerna. De här bankerna har i många kretsar ett oförtjänt dåligt rykte. Det kan förklaras av att man inte har satt sig in i den inriktning bankerna har i dag, utan bedömer deras insatser på grundval av äldre fakta. Bankernas inriktning på att bekämpa fattigdom är betydligt mer långtgående än t.o.m. Sveriges stöd till strukturanpassningsprogrammen medför att vi kan påverka programmens utformning, bl.a. för att lindra de negativa effekter på utsatta befolkningsgrupper som kan bli följden i programmens inledningsskede. Många av de fattigaste länderna har en orimligt tung skuldbörda, vilket omintetgör möjligheterna till utveckling. Regeringen kommer att arrangera ett internationellt seminarium för att diskutera skuldproblemets omfattning och möjliga åtgärder. Förberedelserna för detta pågår. Herr talman! För att återkomma till att resultaten inte alltid blir som vi vill, finns en tredje viktig orsak. Alla spelar inte rent spel. Bristande etik och ren brottslighet är också människans ständiga följeslagare. Vi har ju strävan mot marknadsekonomi som ett av kriterierna för biståndet. Jag vill betona att det gäller en marknadsekonomi med social accent och med klara etiska gränser. Vi har nyligen sett kritik i massmedia om omfattande korruption i biståndsverksamheten. Det har ofta gällt Moçambique. Vi fick bl.a. veta att i ett aktuellt fall -- det gällde dock inte svenskt bistånd -- försvann kanske hälften av katastrofbiståndet i form av mat innan det nådde målet. Det är förstås helt oacceptabelt. Men hälften nådde faktiskt fram till dem som hade det största behovet. Vi har på senare tid blivit varse att många aktörer i vårt land skulle behöva en lektion i marknadsekonomins etik. Det har försvunnit ganska många miljarder också här. Jag är mån om att säga det, herr talman, därför att jag möter så ofta människor som talar om korruption som om det var någonting som bara fanns långt borta i Afrika. Det finns faktiskt på närmare håll. Vi kan känna oss trygga i försvaret av biståndet. Om man i en kommun har en tafflig brandkår, som i en given situation bara lyckas rädda två människoliv när man kunde ha räddat tre, slutar man inte med att försöka släcka bränder, utan man förbättrar i stället brandkåren. Framför allt förbättras inte brandsläckningsförmågan av att man halverar anslaget. Vi vet genom internationella jämförelser att svenskt bistånd står sig väl och har gott rykte. Och trots att många i Sverige vill minska biståndet finns det en stark opinion för. Den kampanj som är i gång för att Sverige skall återgå till enprocentsnivån i biståndet har hittills lett till att 120 000 kr flutit in på UD:s konto. Vi har haft svårigheter att hantera de här pengarna, men de föreslås nu gå till insatser för bl.a. gatubarn. Jag hoppas att det är någonting som kan accepteras av de många givarna. Bortåt hälften av vad vi satsar på det bilaterala biståndet kommer tillbaka till Sverige i olika former. Det bör också någon gång sägas, att om vi ger 1 % får vi också någonting tillbaka. Jag har tidigare varit inne på att våra svenska företag borde bli bättre. Samtidigt vill jag säga att detta inte skall tolkas så att vi kan minska biståndet, utan det borde snarast inspirera oss att göra mer. Sverige har råd, och vi bör vara så kloka att vi tar itu med de problem som nord--syd-dialogen uppmanar oss att ta itu med. Ingen går väl omkring och tror -- i varje fall ingen här i kammaren -- att man kan bilda ett ländernas Securum och slippa problemen. Vi har bara en jord, och den är odelbar.
Statsrådet Alf Svensson valde att inledningsvis kritisera riksdagen för debattordningen, vilket är mycket ovanligt. Jag har förståelse för att statsrådet är irriterad över denna splittring av debatten. Men dagens debatt har bestämts i överläggningar mellan riksdagskansliet och regeringskansliet. När dagen bestämdes stod det klart att regeringen i dag skulle vara här och svara på muntliga frågor. Dessutom begärde regeringen att få komma hit och lämna information genom socialministern. Regeringen har också valt att denna dag lägga fram sin kompletteringsproposition, som enligt bestämmelser i riksdagsordningen kan leda till debatt. En sådan debatt inleddes dagen med. Dessutom har utrikesutskottet meddelat att man räknade med att debatten skulle ta tre och en halv timme. Som alla ser är det glädjande nog ett så stort intresse för biståndsfrågorna att debatten kommer att ta betydligt längre tid. Jag noterar detta samtidigt som jag har förståelse för att man kan tycka att det är irriterande att debatten delas upp på det här sättet. Eftersom Alf Svensson redovisade sin uppfattning anser jag det angeläget att även talmannen markerar sin uppfattning i riksdagens protokoll.
Herr talman! I budgetpropositionens bil. 4 säger biståndsministern att det för närvarande inte är aktuellt att ge u-krediter till Indonesien. Detta säger också utrikesutskottet i betänkandet. Hur länge varar ''för närvarande''? Vi vet ju att BITS, som den Engblomska utredningen konstaterade, endast beaktar tillväxtmålet och har gett, och ger, u-krediter till länder som grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att man från biståndsministern får höra att det inte kommer att ges några u-krediter till Indonesien så länge ockupationen av Östtimor fortsätter och så länge de mänskliga rättigheterna kränks i Östtimor, Asien och Indonesien. För att skingra oron kring detta ''för närvarande'' skulle jag vilja höra en sådan deklaration från biståndsministern. Alf Svensson nämner situationen i Restjugoslavien och serbiernas härjningar i Bosnien. Han nämner insatser i Bosnien och Kroatien och dessutom insatser mot Serbien. Jag kan instämma i detta, men vi får faktiskt inte glömma bort Kosova i sammanhanget. Jag kom därifrån för ett par dagar sedan. Jag var inte i Kosova eftersom jag inte fick något visum, men jag har befunnit mig i Skopje i Makedonien och träffat kommittéer för mänskliga rättigheter från Pristina och Kosova. Jag har även träffat andra organisationer och personer som jag av förklarliga skäl inte tänker nämna här i kammaren. Vad som pågår i Kosova är också en etnisk rensning, herr biståndsminister. Jag skall återkomma till det, men jag reagerar när man nära nog antyder att det inte är några större problem. Det viktigaste är frågan om Indonesien och att jag får ett svar från biståndsministern på den punkten.
Herr talman! Jag vill faktiskt bestrida att BITS endast beaktar tillväxtmålet. Först skall jag säga att BITS naturligtvis inte ger några u-krediter om det inte finns beslut om att sådana får ges. De besluten får ju de politiskt ansvariga ta på sig. Jag lyssnade mycket noggrant på Måbrinks anförande och på det han sade om detta med Kina. Ericssons insatser där kan faktiskt verka demokratiserande. Jag läste ganska nyligen en artikel som handlade om hur man nu inom små MR-grupper i Kina använde sig av telefax. Det var väldigt svårt för myndigheterna att komma åt detta. Telefonerna kunde man avlyssna, men de telefax som man bar omkring och skickade budskap från över gränserna till dessa grupper hade man svårt att komma åt. Se där! Tekniken kan alltså vara med och underlätta demokratiseringen. Jag skall vara mycket ärlig, Bertil Måbrink, och säga att jag, som biståndsminister, har oerhört svårt att förklara varför vi skall ge u-krediter till Kina och inte till Indonesien. I sammanhanget har jag också svårt att förklara varför vi skall stötta en regim som Vietnam, om vi inte stöttar andra länder där demokratiseringen ännu inte har nått dit den borde ha nått. Sanningen är ju den att det runt om oss, i Afrika och i Asien -- jag höll på att säga land efter land -- finns ofantligt mycket övrigt att önska när det gäller MR-politik och demokratisering. Jag tror emellertid att det är väldigt viktigt att man har fönster öppna och försöker tala om att det förhåller sig si och så och att vi vill se det och detta. Jag undrar om man inte når längre på det viset. Detta ''för närvarande'' gäller för närvarande, hur länge kan jag inte uttala mig om.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall ge några som helst biståndspengar vare sig till Indonesien eller till Kina. Vietnam har ju med all rätt tidigare kritiserats för brott mot de mänskliga rättigheterna, för sitt enpartisystem och för en statsdirigerad ineffektiv ekonomi. Av den anledningen har biståndet successivt skurits ner. Men Vietnam har ju ändå tagit till sig kritiken. Ekonomin har ändrats och det görs ansträngningar -- dock inte tillräckliga -- för att de mänskliga rättigheterna skall respekteras. Jag tror också att det ganska snabbt kommer att bli ett flerpartisystem. Vi måste ändå göra den skillnaden när det gäller Vietnam. Kina har ju från 1989 gått den motsatta vägen, Alf Svensson. I Kina har brotten mot de mänskliga rättigheterna ökat. Då går vi in och ger biståndspengar till detta land som jag vill beteckna som ett diktaturland, där man grovt förföljer -- och även använder sig av tortyr -- dem som inte tycker och tänker som makthavarna i Beijing. I Indonesien fortsätter man att grovt kränka det nationella oberoendet, Alf Svensson. I dag driver man där en systematisk brutal terror mot befrielserörelsen Fretilin på Östtimor. I det läget går vi också in med u-krediter och biståndspengar. Vi gör det inte direkt från Sverige till Indonesien. Däremot går vi omvägen, Alf Svensson, via Nordiska investeringsbanken och Nordiska investeringsfonden. Det är osmakligt och det är dubbelmoraliskt. Jag tycker också att man skall ha ett fönster öppet mot de här länderna, men då måste man vara klar över vad det är för sorts biståndsresurser som man skall ge. Jag anser att man skall ge bistånd för kulturutbyte, för forskning osv., så att forskare från dessa länder har möjlighet att också komma till vårt land och vi kan komma över till deras länder. Det är ett bra och effektivt bistånd för att man skall kunna driva på utvecklingen mot demokrati och uppmärksamma de brott som de här regimerna begår mot de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag är den förste -- i alla fall vill jag vara bland de första, för jag vill inte göra gällande att jag skulle vara bätte än någon annan -- att verkligen kritisera Kina för tortyr och för de fasor som enskilda medborgare där utsätts för. Det finns inget försvar i det avseendet. Kina är inte vilken nation som helst. Det är en gigantisk människomassa, som vi väl vet. Jag tror -- det är min ärliga övertygelse -- att Sverige kan påverka mer genom att ta kontakt med vissa grupper, och på visst sätt, i Kina än om vi bara vänder Kina ryggen till. Jag kan, naturligtvis, inte låta bli att undra om Bertil Måbrink stod upp här i kammaren på den tiden då han inte kunde lovorda Vietnam -- dvs. för tio år sedan då han föreslog att vi skulle dra oss bort från Vietnam, ett land där vi inte skulle finnas med. När det gäller Indonesien vet jag att vi för närvarande har oerhört litet verksamhet där. Det handlar om bräckliga och få relationer. Men vi har via Svenska advokatsamfundet bl.a. en relation till en fristående MR-organisation i Jakarta. Det som skett, och sker, på Östra Timor är ytterligt beklagligt. Jag har alltså inte tänkt komma med en enda försvarande sats. Men fortsättningsvis undrar jag om det inte kan vara rim och reson att vi försöker komma på talefot för att riktigt göra gällande hur vi vill se utvecklingen i denna expansiva region som så gott som alla länder igen har dragit sig till. Jag avser då de nordiska länderna bland många andra.
Herr talman! Det senaste replikskiftet visar klart hur svårt det är att vara konsekvent när det gäller mänskliga rättigheter och bistånd. Själv vill jag ta upp två frågor. Den första frågan gäller den uppmärksammade kampanj för en hållbar utvecklingspolitik och en särskild landsbygdsutveckling med tyngdpunkten på livsmedelsproduktionen för att tillgodose de fattigaste gruppernas näringsbehov som en rad svenskar med kyrkornas U-forum i spetsen gjort sig till tolk för. Vi i utskottet har faktiskt sagt ifrån där. Vi instämmer i vad som sägs om behovet av en förstärkt strategi på detta område och säger att regeringen och SIDA under det kommande budgetåret bör se över insatserna för landsbygdsutveckling och livsmedelsproduktion för Sveriges samarbetsländer i Afrika. Detta är alltså en direkt uppmaning till regeringen och SIDA. Den skrivningen tillkom efter det att bl.a. vi socialdemokrater hade uppvaktats av just kyrkornas U-forum och Sveriges Den andra frågan som jag vill ta upp gäller den s.k. styrningspropositionen. Främst ser vi här en klar risk att riksdagens inflytande över biståndet minskar. Riksdagen har ju tidigare uttalat sig för ett starkare inflytande. Vidare säger biståndsministern att ansvar och uppgifter blir tydligare -- om jag nu antecknat korrekt. Vi tolkar propositionen precis tvärtom. Först och främst: Regeringen vill minska SIDA:s och biståndsmyndigheternas roll. Vi vill ha starka myndigheter som kan garantera effektivitet, kompetens och långsiktighet. Regeringen har redan i dag alla möjligheter att styra myndigheterna. Brister det här, är det en brist i regeringsutövandet -- inte i beredningsordningen. När det gäller de förändringar som föreslås finns risken att ansvarsfördelningen blir oklar enligt vårt sätt att se saken. Samma sak gäller den integrerade fältadministrationen. Ambitionen är riktig. Men propositionen är oklar vad gäller myndigheternas roll i förhållande till ambassaden eller biståndskontoret.
Herr talman! Jag tror inte att man någonsin hittar en sådan tingens ordning som innebär att man har att välja mellan svart och vit ruta när det gäller mänskliga rättigheter och bistånd, utan vi får finnas i en process -- väl medvetna om att vi aldrig kommer att nå ända fram. Men låt oss sträva ivrigt och understryka detta gång på gång! Jag tycker att det är en väldig styrka att få göra det och samtidigt veta att riksdagens partier står bakom. Det är vad jag känner när jag träffar människor -- ledamöter eller kolleger -- i utvecklingsländer. Sedan sade jag i mitt anförande beträffande jordbruksproblematiken, som Karl-Erik Svartberg nämnde, att vi förbereder en konferens. Jag hoppas att den snarast kan komma till stånd. I förra propositionen skrev vi åtskilligt om detta. Jag har texten framför mig, men jag jag tror inte att jag skall ta tid i anspråk för att repetera vad som där sägs. Vidare vill jag faktiskt ha sagt här i kammaren att vi har utarbetat ett svar på den artikel som varit införd i Dagens Nyheter, men svaret publicerades inte. Det tycker jag är väldigt trist. Det hade kanske befruktat debatten något om vi hade fått gå i svaromål. Men över sådant råder vi som bekant inte. Vi har olika uppfattningar om detta med styrningsfunktioner. Jag för min del menar, och det är min ärliga uppfattning, att det som föreslagits kommer att gagna riksdagens insyn och kunskap om hur vi tänker och hur vi arbetar. Jag menar faktiskt -- Karl-Erik Svartberg kan naturligtvis säga att möjligheterna existerar och att det bara är att ta för sig för oss politiker -- att ett större ansvar bör läggas på politikerna. Politikerna kan inte bara komma in i slutfasen för att leverera ''akten'' till kammaren.

Herr talman! Samtidigt, biståndsministern, är det viktigt att slå vakt om professionalismen. Jag tror att det är farligt om politiker går in i biståndet på det sätt som antyds i biståndsministerns replik. Det gäller att slå vakt om de professionella biståndsmyndigheter och biståndsarbetare som vi har. Det är där som vi behöver en klar fördelning av uppgifter och ansvar. Det är fråga om samma fördelning mellan regeringen och biståndsmyndigheterna. I det avseendet har vi alltså en annan uppfattning än statsrådet. Vid utskottsbehandlingen får man försöka slita den tvisten. Men nog är det beklagligt att vi i en så här viktig principiell fråga inte kunde få det samråd och det samförstånd som vi tidigare haft när det gällt viktiga biståndsfrågor.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall behöva hamna i den situationen att vi talar om professionalism hos myndigheterna och säga att en sådan inte existerar när det gäller politikerkåren. Men jag tror inte det var vad Karl-Erik Svartberg menade. Runt statsrådet och även runt statssekreteraren på u-avdelningen -- vilka dessa nu än är och vilket parti eller vilken konstellation de än företräder -- finns det väldigt mycket av professionalism. Jag kan inte tänka mig att den politiskt ansvarige så att säga låter bli att tillägna sig den professionalismen. Jag tror faktiskt -- och det är vad jag också tycker -- att det skulle vara en styrka även för myndigheterna om den professionalismen användes mer än som för närvarande kan vara möjligt.

Herr talman! Tiden lider, så jag skall fatta mig kort. Biståndsministern säger att vi har råd att bibehålla ett bistånd på dagens nivå och t.o.m. att snarast möjligt återgå till enprocentsnivån. Precis som biståndsministern nämner har bl.a. svindlerierna inom bankväsendet lett till att Sveriges ekonomi börjat närma sig de s.k. Ny demokrati anser att vi, med 250 miljarder i beräknat underskott, inte har råd att fortsätta att satsa 13 miljarder i bestånd. Det räcker att vi låter våra kommande generationer få vara med och betala tillbaka de 7 miljarder som vi föreslår skall beviljas i bistånd.
Herr talman! Det är den gamla vanliga skivan som spelas upp mellan Nydemokraterna och dem som försvarar solidariteten med de fattiga och utsatta. Jag förstår faktiskt inte resonemanget. Utrikesutskottets ledamöter är ju ute på resor. Herr Moquist är ju med på resor, så han måste också möta fattigdomen och eländet -- allt det som griper oss och vädjar till våra sinnen så till den grad att vi tycker att vi gör alldeles för litet. Många kvällar har jag gått in på mitt hotellrum och gråtit över vad jag sett på dagen. Vad gör herr Moquist när han är ute och reser? Ser han inte eländet och nöden och tycker att vi gör för litet? Herr talman! Jag utgår inte längre från att det är solidariteten som skall driva herr Moquist i de här frågorna. Men jag hade hoppats att det skulle vara fråga om ren självbevarelsedrift -- för det är ju vad det handlar om. Om vi i den rika världen, i i-världen, inte inser att nord--syd-dialogen är vår största och viktigaste uppmaning begriper vi nog inte vad begreppet självbevarelsedrift innehåller.
Herr talman! Jo, biståndsministern, jag har visst varit med på resor, bl.a. till Vietnam, Laos och Cambodja. Jag har sett mycket av det som nämns här. Men jag har också sett väldigt mycket som har gått snett. Jag har tidigare tagit upp den saken här i kammaren, och jag tror att också andra kan bekräfta detta. Det gäller t.ex. de vägprojekt som är på gång i Laos. Jag kan mycket väl hålla med om att vissa projekt går bra. Men vissa går sämre. Vad som egentligen behövs är, precis som jag nämnde i mitt huvudanförande, att i-länderna slutar med sitt hyckleri och ser till att man mycket mera går in för frihandel och även att skuldavskrivningarna inte bara betonas av Sverige. Även andra länder får gå in för den biten. Biståndsministern sade att man från svensk sida internationellt har för avsikt att se till att andra länder tar sitt ansvar, så att u-länderna befrias från mycket av deras skulder. Men de stora bitarna i biståndet är egentligen att se till att frihandeln -- det behöver inte vara en total frihandel -- väsentligt ökar i förhållande till dagens nivå. Så uppnår vi det som biståndet avser. Därmed ger vi människorna möjlighet att själva genom bl.a. kreatitivitet se till att det blir välstånd. Vi har sett exempel på det bl.a.
Herr talman! Jag har hört den relativt nyvalde vicepresidenten i USA säga följande: Fortfarande ges blodtransfusioner från den sjuke och svage till den rike och starke. Detta säger han i samband med att han han talar om nord--syd-dialogen -- och det är också vad som sker. Nettoströmmarna fortsätter ju att gå från de svaga till de rika. Jag har väldigt svårt att förstå förda resonemang. Lars Moquist säger: Jag har sett en hel del som gått snett. Ja, visst, men jag begriper inte logiken i att det tas till intäkt för en minskning av biståndet. I stället borde det uppmana och inspirera Lars Moquist att göra formidabla insatser för att man ser till att ingenting går snett. Det är inte möjligt att någon i det här huset, i den här kammaren, inte ser att det finns behov som behöver tillfredsställas, att insatser behöver göras. Jag känner dock till den här sortens argumentering, herr talman! När något gått snett försöker man att rycka åt sig det hela och använda det som argument för en neddragning på satsningen. Jag tycker att det är ett mycket olustigt sätt att argumentera.

Herr talman! Jag vill lyfta fram fyra områden som jag anser vara av stor vikt när det gäller att nå en hållbar utveckling i biståndet. De områdena är demokratifrågor, miljöfrågor, kvinnofrågor och befolkningsfrågor. I många afrikanska länder har man nyligen genomfört eller skall man inom en nära framtid genomföra sina första demokratiska val. Enpartistater går in i ett nytt politiskt skede. Flera afrikanska nationer har arbetat fram en ny konstitution, som garanterar flerpartisystem och fria val. Men vägen mot pluralism och demokrati är långt ifrån lätt att vandra. Nyckelord i många afrikanska nationer är i dag national unity och reconciliation. Det handlar om att överbrygga gamla stammotsättningar och att undvika att etniska konflikter blossar upp. Det är försoning och nationell enighet som skall utgöra fundamentet på vilken demokratin skall vila och utvecklas. Men demokrati kan aldrig påtvingas människor, vare sig uppifrån eller utifrån. Demokratin utvecklas i sin egen takt och ur krav från medborgarna själva. Vi som lever i ett land med djupa demokratiska rötter glömmer ibland att det även i vårt land tog lång tid att utveckla vår politiska demokrati. Det är något förmätet av oss att ibland begära att fattiga utvecklingsländer snabbt och på kort tid skall bli lika demokratiska som vi är. Jag menar att vi har ett mycket stort ansvar för att i vårt samarbete och utvecklingsbistånd stödja och stimulera den demokratiutveckling som pågår i flera av våra programländer. Vi socialdemokrater anser att regeringen skickar fel signaler, när den minskar landramarna till länder som just är på väg att etablera flerpartisystem och demokratiska institutioner. Tvärtom är det nu som vårt stöd behövs -- i dubbel bemärkelse. Våra insatser på detta område måste vara av både kortsiktig och långsiktig karaktär. De mer kortsiktiga kan handla om det arbete som krävs för att förbereda en ny konstitution. Vi kan t.ex. medverka i projekt som ger möjligheter för flertalet medborgare att ta aktiv del i arbetet. Det är också nödvändigt att kvinnornas krav på lika villkor tillgodoses i en ny grundlag. Det kan handla om tekniskt stöd till registreringsförfarande och valprocedurer. Den förra socialdemokratiska regeringen tog initiativ till att utreda förutsättningarna för ett oberoende, internationellt valinstitut. Det arbetet har nu kommit så långt att det finns ett konkret förslag. Behovet av ett sådant valinstitut är väl dokumenterat. Jag vill här framhålla att jag instämmer i det som biståndsministern sade när han talade om behovet av rule of law och, vill jag tillägga, även good governments. De är väldigt viktiga komponenter i detta arbete. Det internationella samfundet skulle genom ett sådant här institut kunna främja den pågående övergången till flerpartisystem och politisk demokrati på ett mer samordnat sätt än man nu gör. Man skulle kunna medverka med professionellt stöd på ett betydligt mer effektivt och koordinerat sätt än tidigare. Dessa insatser får dock inte utesluta mer långsiktiga insatser. Det mest grundläggande i en demokrati är naturligtvis att dess medborgare har möjlighet att tillägna sig information och kunskap, att de äger instrumenten för att kunna uttrycka sina åsikter. Att kunna läsa och skriva är den grund som all demokratisering vilar på. Tillgång till information och kunskap är en förutsättning för att medborgarna skall kunna utöva grundläggande demokratiska rättigheter och skyldigheter. Därför är behovet av långsiktiga strategier för att utplåna analfabetism, långsiktiga planer för att höja kunskapsnivå samt långsiktiga åtgärder för att höja levnadsnivå ett absolut behov i arbetet för att utveckla och stärka demokratiska system. Vi socialdemokrater ser det därför såsom minst sagt märkligt att regeringen minskar landramarna för de av våra programländer som är i störst behov av stöd av just denna art. Jag kan nämna Angola, Guinea Bissau, Mocambique, Tanzania och Vietnam såsom exempel. Dessa länder är bland de fattigaste länderna i världen. Några av dem är dessutom djupt sargade av krig. Flera befinner sig i övergångsstadier på väg mot politisk demokrati och marknadsekonomi. Skall vi då inte fullt ut stödja en sådan utveckling? Jag har svårt att förstå att ni i stället skär så djupt i landramarna och på sätt och vis faktiskt straffar dessa länder för det de försöker åstadkomma. Jag är helt på det klara med att landramarna inte är ett uttryck för det totala svenska biståndet till ett mottagarland, men de har en stor symbolisk betydelse, eftersom det långsiktiga biståndet ryms inom just landramarna. Vi menar att majoriteten sänder totalt fel signaler till dessa länder. Skiljelinjen mellan utskottsmajoriteten och oss socialdemokrater kan man också avläsa i vår syn på anslaget till Sydafrika, vilket ryms inom anslaget till demokrati och mänskliga rättigheter. Sydafrika balanserar som vi alla vet på randen till inbördeskrig. För att stödja den så sköra demokratiprocessen där föreslår vi i förhållande till majoriteten ytterligre 25 miljoner kronor. Jag övergår så till miljöfrågorna. Agenda 21 som har nämnts här av flera talare är det dokument som undertecknades i somras på Riokonferensen. Det ställer högre krav än tidigare på riktade insatser för att skapa en hållbar miljöutveckling. I vår partimotion framhåller vi att de bilaterala miljöinsatserna måste prioriteras. Vi föreslår därför ett högre anslag än majoriteten, nämligen ytterligare 25 miljoner kronor. När det gäller insatser på miljöområdet som förmedlas genom multilaterala kanaler är det uppseendeväckande att majoriteten föreslår en nedskärning på 110 miljoner kronor i jämförelse med innevarande års anslag. Man motiverar denna nedskärning med att det finns en stor reservation. Men jag kan inte finna den argumenteringen speciellt övertygande, eftersom utskottsmajoriteten på s. 47 i betänkandet framhåller vilka omfattande överföringar som nu krävs för att förverkliga Agenda 21. Vi menar att det för att leva upp till Riokonferensens åtagande är nödvändigt att anslaget här uppgår till 75 miljoner kronor. Det handlar faktiskt om trovärdighet. Flera talare har berört kvinnofrågorna. Vi menar att budgetpropositionen inte tillräckligt har betonat kvinnornas roll för en hållbar utveckling. Med anledning av en socialdemokratisk motion har utskottet däremot markerat sin inställning. Bl.a. ger utskottet regeringen till känna att anslaget till FN:s kvinnofond Unifem skall ökas. På samma sätt uttalar vi klart och tydligt i betänkandet att en nationell kommitté måste tillsättas inför FN:s kvinnokonferens i Kairo. Det har fortfarande inte skett. Utskottet säger också att det är viktigt att det finns strategier inom varje biståndsmyndighet som visar hur biståndet skall nå kvinnorna. Det är ett viktigt påpekande som gäller samtliga biståndsmyndigheter. De flesta myndigheter har en strategi, men det saknas hos vissa. När det gäller befolkningsfrågorna instämmer jag i mycket av det som biståndsministern uttalade i fråga om förberedelsearbetet inför den stora konferensen i Kairo. Man har i nationalkommittén kommit ett bra stycke på väg från svensk sida för att formulera vår position och vilka frågor som vi vill lyfta fram. Det är bra att dessa befolkningsfrågor ses från ett kvinno och individperspektiv. Vidare är det viktigt att man konstaterar den balans som krävs mellan befolkning och resurser. Sambandet mellan produktions-, konsumtions-, och livsmönster måste lyftas fram. Befolkningsfrågorna är inte något som enbart skall ses med utgångspunkt i ett demografiskt synsätt. Utgångspunkten är till stor del en fråga om social utveckling. Min slutsats i dessa frågor är att Sverige är pådrivande i arbetet inför konferensen. Det kommer bl.a. till uttryck i den Prepcon-konferens som skall hållas i New York i maj. Det här kommer naturligtvis att ställa krav på våra myndigheter. Vi måste leva upp till det vi föreslår. Våra myndigheter måste i det här fallet i första hand vara SIDA och Anslaget till FN:s befolkningsfond har skurits ned i betänkandet. Men jag vill påpeka att det innebär de facto ingen nedskärning, eftersom det har kommit klara besked om att USA åter skall gå in som givare. Jag tycker att det finns en ganska klar skiljelinje mellan Socialdemokraterna å ena sidan och utskottsmajoriteten å den andra sidan. Den syns bl.a. i våra prioriteringar när det gäller de internationella biståndsprogrammen. Vi Socialdemokrater anser det oförenligt med Sveriges initiativ till att reformera FN att ställa upp på de nedskärningar till UNDP som majoriteten föreslår. Det handlar också här om trovärdighet i internationella åtaganden. Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder initierat det s.k. nordiska FN-projektet med konkreta förslag om hur FN-systemet skall reformeras. Tilltron till Sveriges vilja urholkas om man följer majoritetens förslag till en kraftig nedskärning av anslaget till Daniel Tarschys förmedlade en reflektion om att det inte är så stor skillnad på socialdemokratisk biståndspolitik och regeringens biståndspolitik. Men jag tycker nog att det blir tydligare och tydligare att det går en rågång mellan vår syn och majoritetens syn på biståndspolitiken. Vi socialdemokrater har lyft fram det långsiktiga perspektivet i biståndet. Det är de fattigaste länderna som måste få landramar. Ramarna skall inte vara av samma volym som tidigare, men vi är försiktiga i nedskärningarna till de fattigaste länderna. Vi lyfter fram miljöfrågorna. Här är det en alldeles klar skillnad mellan majoriteten och Socialdemokraterna. Vi prioriterar anslagen till Biståndet är mycket mångfasetterat -- och skall så vara. Det är många aktörer som spelar på den scenen. Där finns våra egna myndigheter, enskilda organisationer, multilaterala organ och världsbanksgruppen. Det är klart att det finns en risk för överlappning, dvs. att flera uträttar samma saker. Vi är alla överens om att det är viktigt med en tydlig rollfördelning. Jag tycker att det är bra att utvärderingssekretariatet äntligen skall börja arbeta. Sekretariatets tillkomst går tillbaka till ett utredningsförslag från 1990. Vi fattade ett beslut i riksdagen för ganska exakt ett år sedan om utvärderingssekretariatet. Det är först nu som det har kommit igång. Det är otroligt viktigt att vi får vårt bilaterala bistånd utvärderat. Jag tror att en mycket viktig del i sekretariatets arbete blir att ge underlag för en bredare biståndsdebatt. Det känns särskilt angeläget när vi har sett så många osakliga påhopp på biståndet under våren i debatten i media. Jag har efterlyst sekretariatet under lång tid, och det är bra att det äntligen har börjat arbeta. Herr talman! Jag instämmer i de yrkanden som formulerades av Karl-Erik Svartberg. Daniel Tarschys påpekade en inkonsekvens i det socialdemokratiska förslaget om FN:s insatser för fred och återuppbyggnad. Vi föreslår en fördubbling av det anslaget. Ni föreslår en tredubbling. Vi säger dessutom att vi vill att denna fråga skall utredas, och vi vill framför allt diskutera vem det är som skall betala detta. Skall det gå över biståndsbudgeten eller skall det ligga på försvarsbudgeten?
Herr talman! Ett utredningskrav bekostar inga FN operationer. Om ni driver frågan om att satsa mer på att delta i FN-operationer hårt, får ni faktiskt vara med och bekosta dessa operationer. Att ta bort 50 miljoner kronor från regeringens budget innebär att det blir svårare att delta i FN:s fredsbevarande operationer. Det råder inget tvivel om den saken. Socialdemokraterna ägnar sig åt ett antal optiska överföringar i sitt förslag. Olika afrikanska länder tillförs 105 miljoner kronor. Det är riktigt. Men samtidigt tas 90 miljoner kronor bort från den afrikanska utvecklingsfonden. 7,5 miljoner kronor tas bort från BITS, 45 miljoner kronor tas bort från u-krediterna och 50 miljoner tas bort från katastrofanslaget. Alla dessa överföringar gör att totalresultatet för Afrika blir negativt. Kristina Svensson gick också in på frågan om demokrati. Här finns uppenbarligen en viss skillnad. Ni har ett övermått av förståelse inför alla de länder som inte lever upp till de krav som man bör ställa på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Vi menar att förståelse är inte vad dessa länder behöver. De behöver faktiskt krav och starka synpunkter utifrån. Kristina Svensson sade att det är förmätet att anlägga synpunkter. Det är aldrig förmätet att kräva respekt för mänskliga rättigheter. Det är aldrig förmätet att begära att olika åsikter skall få uttalas utan att man kastas i fängelse. Det är aldrig förmätet att hävda yttrande och åsiktsfrihet och frihet för politiska organisationer att arbeta. Därför är det oerhört viktigt att Sverige som biståndsgivare har modet att ställa krav och skicka ut starka signaler. Under er tid i ledningen för biståndspolitiken har det funnits ett övermått av förståelse för ofullkomligheter på området. Nu bör det komma starka och klara signaler.
Herr talman! Den första synpunkten gällde FN anslaget. Vår jämförelsepunkt är anslaget för innevarande år. Det är det som är utgångspunkten. Med vårt förslag fördubblas anslaget, ni vill å er sida tredubbla det. Det är helt riktigt. Vi pekar också på möjligheten att diskutera var man skall ta dessa pengar ifrån i framtiden. Vi vill ha detta utrett. Men det har utskottet inte ställt upp på. När det gäller det totala anslaget till de afrikanska länderna gör vi olika prioriteringar. Det är vad det handlar om. För oss socialdemokrater är det viktigt att markera långsiktigheten i biståndet. Man skall kunna lita på de avtal som vi sluter med våra programländer. Jag ser ytterligare hot mot detta i det förslag som ligger på utskottets bord när vi behandlar propositionen om nya styrningsformer. Vi menar att det är viktigt att landramarna är avtalsfästa. I de länder som jag räknade upp pågår en positiv utveckling när det gäller demokrati. Jag var själv nyligen i Afrika och deltog i ett symposium om demokratiutveckling. Jag fick återigen bekräftat vilka uppenbara svårigheter man har och vilken vilja det finns att förverkliga ett demokratiskt styrelseskick. Det är då viktigt att vi verkligen ger ett stöd och medverkar på olika sätt till att genomföra detta. Vi skall inte i detta skede straffa dessa länder genom att minska våra anslag. Jag tror att vi i grund och botten har samma syn i den här frågan. Det vore fel att göra detta till en särskiljande fråga. Jag är övertygad om att vi har en gemensam hållning och att vi strävar efter en demokratiutveckling mot pluralism i utvecklingsländerna och i våra samarbetsländer. Om vi ser i backspegeln kan vi se att det faktiskt tog ganska lång tid för vår egen politiska demokrati att utvecklas. Det påpekade jag tidigare, och det står jag fast vid.
Herr talman! Jag delar Kristina Svenssons uppfattning om att det i grund och botten inte är så kolossalt mycket som skiljer. Men Kristina Svensson själv svajar möjligen litet grand i debatten mellan denna ståndpunkt och en annnan, nämligen att det är mycket som skiljer och att det finns en rågång mellan oss. Jag ser inte så mycket av den rågången. Men jag ser nyansskillnader. En sådan nyansskillnad är just synen på vilken roll kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter skall spela i vår biståndspolitik. Det är bra att vi har starka och klara signaler. I det förflutna har vi enligt min mening haft litet väl mycket av förståelse och inlevelse i de stora problemen. Det är klart att det går att tala om alla problem som finns för u-länder att utveckla denna respekt och mångfald. Jag menar att vi skall ta klar ställning för att från vår sida göra vad vi kan för att se till att utvecklingen går så snabbt som möjligt och att människor som tillhör andra partier än det regerande skall ha möjlighet att arbeta, för att nu ta ett viktigt exempel. Man kan självfallet jämföra den skuggbudget som ni nu har lagt fram med fjolårets budget eller med den som regeringen föreslår i årets proposition. Jämför man era förslag beträffande Afrika och programländerna i Afrika, är ni inne på en minskning för samtliga programländer i Afrika, dvs. alla 14 plus Sydafrika. Socialdemokraternas skuggbudget en minskning på alla punkter, liksom regeringens förslag i årets proposition. Det är självfallet en effekt av att vi i höstas var överens om det besparingspaket som har beklagliga effekter för biståndet. Man kan då självfallet landa på litet olika grad eller mått av nedskärningar. Det har vi gjort. Men skillnaderna är enligt min mening mycket små. Om man sedan ser efter vad ni tar bort på anslaget till Afrikanska utvecklingsfonden, BITS och katastrofanslaget, blir det inte någon nettovinst för Afrika med det förslag som ni har lagt fram i er motion. Jag tror inte att det för de afrikanska länderna är en avgörande fördel att pengar kanaliseras just via SIDA:s landram och inte via de andra viktiga instanser som jag har talat om.
Herr talman! Utgångspunkten för vårt budgetarbete är gemensam. Det är krisuppgörelsen. Vi var överens om att vi tyvärr var tvungna att skära även i biståndsanslaget. När man tar bort en och en halv miljard är det klart att detta märks. Det är alldeles självklart. Vi har gjort olika prioriteringar. Jag kan se hur dessa prioriteringar förstärks genom det förslag om nya styrformer som nu ligger hos utskottet. Regeringen har lagt fram ett förslag som försvagar landramstänkandet. Jag tycker inte att man skall diskutera det förflutna. Jag tycker att vi skall diskutera var vi står i dag och hur vi ser på framtiden. Det är alldeles uppenbart när man betraktar de biståndspolitiska målen att olika mål har betonats vid olika tillfällen. Vi är överens om att demokratimålet är mycket viktigt. Vi vill alla stödja den utvecklingen. Utvecklingen är som vi ser det positiv inte bara i afrikanska länder. Den är det också i Vietnam. Vi kunde ana ett litet korn till demokratiutveckling också i Laos. Jag säger inte att en sådan utveckling pågår, men vi kunde ana det under vårt besök där. Det är mycket viktigt att man stöder denna process med olika insatser. Man kan t.ex. ta emot parlamentariker från de nya demokratierna så som vi gjorde här i riksdagen i början på året med parlamentariker från Zambia, Zimbabwe och Jag hoppas att riksdagen kommer att bjuda in parlamentariker från andra nya demokratier i Afrika, kanske från sådana länder som inte hör till våra programländer. Det händer väldigt mycket i det frankofona Afrika. Jag hoppas att vi kommer att vända oss också mot den delen av Afrika. Jag tror mycket på det arbete som Afrikainstitutet gör när det tar initiativ till symposier av den typ man nyligen hade i Burundi och som riktar sig till nya afrikanska ledare och MR-förkämpar. Det arbetet görs inom Africa Leadership Forum, som Sverige också har medverkat till att stödja. Det finns många exempel.

Herr talman! När man ser ut över kammaren känns det nästan litet ironiskt med det ämne jag skall tala om. Jag tänker tala om befolkningsexplosionen. Vi har nu upplevt en explosionsartad befolkningsökning sedan 1950-talet. Den första miljarden människor fanns i världen i slutet på 1800-talet. 1930 fick vi den andra miljarden människor. Sedan har det rasat på. 30 år senare fick vi den tredje, 15 år senare den fjärde, osv. Med den befolkningstakt vi har i dag kommer vi att få den sjätte miljarden innan år 2000 enligt de beräkningar som finns. Eftersom flera ledamöter i kammaren -- kanske inte just i kväll, men när den är fullsatt -- är födda under den tid då befolkningen i världen inte hade nått två miljarder får de med litet sunt leverne vara med om den andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och kanske t.o.m. den sjunde miljarden människor under en mansålder. En rad forskare har påvisat att de samlade resurerna i form av mat, vatten och energi trots allt är begränsade. Vissa har påpekat att om man skulle leva på en sådan nivå som vi gör i i-världen skulle resurserna räcka till ca 2,5 miljarder människor. Om man skulle leva på någon slags medelnivå, en litet vegetarisk nivå, skulle man kanske kunna få hela världen med den befolkning vi har i dag, dvs. ca 5,5 miljarder, att leva på en sådan nivå. Om vi skulle gå ner rejält i nivå skulle vi klara ungefär 10 Detta kan vara bra som motpol till de skrifter som SIDA har gett ut under åren, t.ex. Rum för miljarder. Man talar om att hela världens befolkning ryms på Gotland osv. Det är dags att se till realiteterna. Sedan kan det bli 10 eller 12 miljarder. Vi vet ändå att jorden inte blir större, och vi konsumerar hela tiden. Det räcker inte. Nu fördubblas världens befolkning enligt FN:s siffror på 41 år. Afrikas befolkning fördubblas på 23 år. Bara för att ni skall få en jämförelse kan jag nämna att Europas befolkning fördubblas på 368 år enligt dessa beräkningar. Jag tänkte nämna Zambia särskilt eftersom jag har bott och jobbat där. Det är också spännande eftersom de har lika stor befolkning som Sverige, dvs. 8,5 miljoner. De har en befolkningsökning som innebär en fördubbling på 18 år. I Sverige tar det Det är större chanser för Sverige, även om ekonomin är knackig just nu, att klara att fördubbla våra resurser på 211 år än vad det är för Zambia att klara det 18 år. Om man skall klara den här fördubblingen på 18 år skall man alltså fördubbla antalet skolor, arbetstillfällen, bostäder, sanitära förhållanden, vatten, mat osv. för att då, om 18 år, ha samma standard som i dag. Vi vill ju höja deras standard, eller hur? Då måste vi göra ännu mer än att fördubbla dessa resurser. Det är en orimlighet. Jag jobbade tidigare på Skanska. Det skulle vara omöjligt att bygga dubbelt så mycket bostäder och infrastruktur i Zambia på 18 år. Detta är ett ämne som är viktigt. Vi måste göra än mer. Det har nämnts av flera här i dag. Jag är glad att det är ett ämne som faktiskt tas upp. Alla de behjärtansvärda insatser vi gör i biståndsländerna, oavsett om vi har olika syn på hur man kan effektivisera och om man skall ha 1 %, 0,7 %, 1,5 % eller 2 %, får ju en större effekt om vi även hjälper till med det behov som dessa människor har om familjerna blir mindre. Det viktiga i detta är att det handlar om att tillgodose ett behov, ett önskemål, från dessa människor att kunna ha mindre familjer. Herr talman! Detta hänger också ihop med miljöproblemen. Det är viktigt att vi i i-världen lär oss att konsumera mindre och tära mindre på naturen. Vi utgör ungefär en fjärdedel av jordens befolkning, men vi konsumerar kanske tre fjärdedelar av de totala resurserna. Samtigt som vi skall hjälpa dem i u-länderna måste vi också föregå med gott exempel och försöka se över våra resursslöserier och införa återvinning osv. Anders Wijkman, som jag tycker är en klok man, gav mig en tänkvärd uppgift vid ett tillfälle. Jag är född 1965, och han sade att om man -- bildigt talat -- satte ner ett spett i marken i mitten på 60-talet och räknade på vår resursförbrukning sedan dess, skulle man kunna säga att vi därifrån räknat har förbrukat lika mycket naturresurser som vi har gjort i hela världshistorien före 1965. Det är ganska tänkvärt. Herr talman! Låt mig också peka på ett annat stort problem som hänger ihop med detta. Det är ju inte alla graviditeter som leder till att det föds barn. Har man blivit gravid och det verkligen är oönskat, genomförs det aborter. Man beräknar att det genomförs minst 50 miljoner aborter varje år i världen. 100 000 kvinnor dör varje år på grund av komplikationer efter illegala aborter. Som en jämförelse kan nämnas att det är ungefär som om ett jumbojetplan med 250 kvinnor skulle störta varje dag. Det står också i en motion som jag har skrivit. Det är ganska otäckt. Detta sker alltså i det tysta därför att vi inte har tillräckligt med information och motivationskampanjer och därför att det inte finns tillräckligt med preventivmedel som dessa människor önskar få. Där man verkligen har satsat på familjeplanering har det visat sig att det har effekter. Det är också bevisat. Det finns så många bevis och så mycket material om detta. Jag undrar varför man inte gör mer. Det förvånar mig väldigt mycket. Låt oss gå in litet grand på vad vi gör. Det finns ett organ i USA som heter Population action international. De har beräknat att u-ländernas insatser måste fördubblas inom det här området och i-världens måste åttafaldigas för att man skall kunna täcka den efterfrågan som finns i dag. Det innebär inte att man har löst problemen till 100 %, utan det är för att täcka upp dem som önskar det i dag. Sedan sprids detta, och det kanske blir fler och fler som önskar detsamma. Men för att klara den efterfrågan som finns i dag måste man göra detta. Vi vet att OECD-länderna i dag satsar ungefär 1 % av sitt samlade bistånd på detta. 99 % går alltså till ekonomisk och social utveckling. Jag vet att man har motiverat detta tidigare med att egentligen går alla dessa 99 % till befolkningsfrågan eftersom det just är för att främja den ekonomiskt sociala utvecklingen och höja kompetensen, bekämpa analfabetismen,uppmärksamma kvinnornas roll osv. Det har också nämnts av flera talare tidigare. Men Zambia är inte hjälpt av detta på 18 år. Det finns inga möjligheter att vi på 18 år klarar att höja deras kompetens så att det får en effekt så att de kan undgå en fördubbling av befolkningen. Därför måste man jobba hand i hand med detta och inte fnysa åt preventivmedel. Det görs faktiskt i en del kretsar inom SIDA och UD. Låt mig gå tillbaka till OECD-länderna. Om alla dessa länder lämnade ett bistånd på 0,7 % av BNI, vilket är FN:s mål, skulle 4--5 % av detta räcka för att täcka de behov som finns i dag. Eftersom inte alla länder har nått dit måste vi göra ännu mer. Vad gör då Sverige på det här området? Jag vill hänga kvar en stund till vid detta. Vi gör väl i och för sig en ganska bra insats. Det är väl ca 2,5 % av vårt totala bistånd som går till det som kan kategoriseras som familjeplanering och rena befolkningsåtgärder. Av detta går 85 % och 4 % bilateralt. Sedan har vi 11 % på särskilda program. Men även där, om man synar det som SIDA har gett, har en del gått till de multilaterala bidragen, som om det inte var nog med dessa 85 %. Jag håller med om det som Kristina Svensson sade. Det var 1985 som USA på grund av sin abortpolitik drog tillbaks sina bidrag till de stora organen. Nu har ju både Clinton och Al Gore lovat vissa pengar, och jag tror t.o.m. att de har blivit utbetalda. Då behöver kanske inte Sverige ligga kvar på 10--20 %. Vi är ju dock ett ganska litet land, åtminstone jämfört med USA. Det är bra att Sverige är framåt på det här område nationellt. Vi är jätteduktiga på detta. Jag såg en rapport där vi av 29 länder hamnade på 2:a plats när det gäller att tillgodose befolkningen med information och spridning av preventivmedel. Vi är ett land som verkligen borde kunna gå i bräschen för detta och kämpa för det. Jag tror att tiden är mogen för en rejäl satsning i Sverige. Man kan ju tycka att vi redan gör det. Men jag tror att det behövs mer engagemang från svenska organ och från svenskar i dessa system. Vi skall inte bara skjuta över allt på USAID, IPPF och UNFPA. Vi måste få i gång svenska intressekrafter. För att göra detta skrev vi en fempartimotion. Tanken var att det skulle vara en sjupartimotion, men vi hann inte riktigt få med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag tror i och för sig att de flesta skulle kunna skriva under motionen som sådan. I den här motionen fanns det ett okonventionellt grepp. Det var att man, utöver dessa stora ramar och alla stora belopp som leder fram till dessa miljarder, skulle anslå ett par miljoner till en ny befolkningsorganisation i Sverige. Den skulle bli en avknoppning från en holländsk stiftelse som jobbar med de här frågorna. På det sättet skulle man kunna få i gång några frivilliga organisationer i Men det gick inte därför att det klarar inte ett utskott av, har jag förstått nu. Det var ett försök i alla fall. Vi får försöka vidare på andra håll med den organisationen. Jag tycker ändå att det är en svaghet att vi inte har mer flexibilitet, inte ens för ett par miljoner. Vi skulle kunna ha en fond i utskottet. Då säger man att vi skulle få så mycket krav dit. FN har ju nästan varje år en konferens. Nästa år handlar den om befolkningsfrågan. Då skulle vi kanske kunna ''nischa in'' det för litet fräscha idéer och litet experimenttänkande. Jag vet inte, det är bara en idé. Jag tror också att vi skulle behöva ett mer operativt bistånd. För ett år sedan stod jag i denna kammare och talade om det som alla vet att jag förespråkar, dvs. en biståndsbrigad. Jag tror att man skulle kunna göra om SIDA så att det skulle bedriva ett mer operativt bistånd, kanske med utgångspunkt i ett regemente. Där skulle SIDA kunna jobba ihop med enskilda organisationer, kyrkor, näringsliv osv. för att t.ex. samla ihop material, skicka ut katastrofhjälp och jobba med de tekniska projekten. Man skulle även flytta Sandöskolan. Vi har inte alls föreslagit att Afrikainstitutet skall läggas ned, utan det skulle i så fall integreras i denna enhet. Om man gjorde så, skulle allt finnas på ett ställe. Sverige är inte så stort så att man inte skulle kunna samla denna verksamhet på ett ställe. Människor skulle komma dit efter att ha varit ute i världen och jobbat innan de stack ut igen. Det skulle finnas en närhet till fältet som jag tror är önskvärd. Detta skulle man göra i stället för att sitta i skjortärmarna på SIDA:s högkvarter på Birger Jarlsgatan. Det finns säkert många personer inom SIDA:s organisation som skulle tycka att det var ganska skönt att kasta av sig slipsen och sitta på just ett sådant här ställe där de hade mer närhet till verksamheten. Jag tror inte att problemen har med personkemin att göra. Jag har möjligtvis viss kritik mot ledningen. Jag hade tänkt att ställa ett par frågor till Alf Svensson, men han har gått. Jag kanske kan få svaren via fax. Jag vill få fört till protokollet att han kan faxa från Gränna på mitt faxnummer 08-- Kan Alf Svensson tänka sig att, utöver SIDA:s ramar och de mutilaterala bidragen, satsa mer på familjeplanering? När vi visar upp oss i Kairo skulle vi då kunna säga att vi i Sverige det senaste året har höjt beredskapen. Är Alf Svensson villig att i direktiven till den Engblomska utredning som det talas om möjliggöra att frågan om ett mer operativt bistånd utreds? Man skulle kunna skapa en myndighet som var mer konkret och operativ genom att slå ihop Slutligen vill jag nämna något som jag tycker är väldigt viktigt, nämligen att få i gång det personliga engagemanget hos människor. Vi hörde att man hade skickat in pengar till UD, 110 000 tror jag det var, för att Sverige skall kunna nå 1-procentsmålet. Ett fel vi har begått i Sverige är att vi även inom biståndet har för mycket offentlig verksamhet. Gemene man tycker att han eller hon betalar så mycket skatt att SIDA får ta hand om biståndet. Vi har tagit bort förutsättningarna för det personliga engagemang och den välgörenhet som finns i många andra länder. Varför finns det sådant i dessa andra länder? Jo, man har en avdragsrätt för välgörenhet. Jag tror att det skulle vara mycket bra för Sverige att införa något liknande. Människor som har ett överskott och sparade pengar skulle då inte behöva skatta för att de skickar i väg litet pengar. De skulle kunna dra av dessa pengar. Det skulle även gälla företag. Jag föreslår att Alf Svensson tar en lunch med Bo Lundgren och diskuterar detta vidare. Lars Moquist har yrkat bifall till de reservationer som vi i Ny demokrati tycker är de viktigaste, men vi står självfallet bakom de flesta. Eftersom alla fjäskar inför talmannen för att korta ned tiden i kammaren, tänker inte heller jag göra flera yrkanden.

Herr talman! Jag kanske missförstod vad Göran Lennmarker syftade på när han påstod att en snabb ekonomisk utveckling skapar en lägre befolkningsökningstakt. Det fungerar säkerligen exempelvis i Stillahavsasien och de regioner som Göran Lennmarker talade mest om, men vi vet ju att det i Afrika i dag inte finns någon möjlighet att skapa en snabb ekonomisk tillväxt. Därför är det viktigt att i stället arbeta på med annan inriktning. Det paradoxala, som jag undrar om Göran Lennmarker har några synpunkter på, är att de områden som Göran Lennmarker beskriver har fått betydligt mindre bistånd än exempelvis allt det som vi har pumpat in i Afrika under alla år. Bland annat har president Chiluba i Zambia uttryckt sig ungefär på det sätt som Lars Moquist litet grand hånades för, nämligen att man har bedövats av bistånd. Man har där faktiskt fått mera bistånd än man från början begärt. Åtminstone har man fått en del saker som man inte hade önskat. Detta har litet grand förlamat länder i Afrika och fört in dem på en kollisionskurs. Det vore intressant att höra om Göran Lennmarker har någon synpunkt på detta.

Herr talman! Jag håller med Göran Lennmarker om att man i de områden där man fått en snabb ekonomisk tillväxt kan se en lägre befolkningsökning. Men jag delar inte den uppfattningen att det skulle kunna gå så snabbt i Afrika, om vi fortsätter med dagens biståndspolitik, den som vi nu har haft i 25--30 år. Jag skulle uppskatta om Göran Lennmarker med sina framtidsvisioner och idéer var litet mera aktiv i utskottet för att hjälpa oss andra som vill ha en mera genomgripande förändring av biståndet. Också jag tror att det går, men vi måste ta nya, fräscha tag. Vi kan inte tillämpa samma socialdemokratiska modeller som vi har haft i 25-- 30 år. Jag hoppas att Göran Lennmarker hjälper till med detta. Jag har ännu inte riktigt sett det, men det ligger nu på utskottets bord en proposition och några motioner, en från oss och en från Moderaterna. Det vore spännande om de motionerna för en gångs skull kunde få litet gehör och inte bara sopades under mattan.

Herr talman! Det har varit en i långa stycken mycket intressant diskussion. Tonen har varit konstruktiv, det har diskuterats sakfrågor, och man har verkligen lyssnat på argument. Detta är enligt min mening något som också karakteriserar utrikesutskottets arbetsklimat. Flera talare, bl.a. Alf Svensson, har i debatten sagt att bistånd är svårt. Det är det förvisso. Misstag har gjorts. De görs i dag, och de kommer också att göras framöver. Jag tror att det kanske kan vara nyttigt att i det här sammanhanget lägga ett historiskt perspektiv, dels på utvecklingsländernas egen historia, dels på biståndets historia. Jag kom att tänka på detta när jag lyssnade på Lars Moquist tidigare i dag. Han menade att förklaringen till den bristande utvecklingen i utvecklingsländerna kunde sammanfattas i tre punkter. Han talade om den okontrollerade invandringen till städerna, urbaniseringen, om näringsstrukturens brister och om ineffektiviteten i statsapparaten. Förvisso är det här problem som utvecklingsländerna i dag har att brottas med, men jag tror att det är viktigt att vi också sätter in dessa förhållanden i ett historiskt sammanhang. Det var inte så länge sedan som dessa länder var kolonier. De var utsatta för kraftig utsugning, ibland folkmord. Vi känner väl till att de gränsdragningar som har gjorts i många av dessa länder är helt felaktiga. Gränser har dragits genom folkgrupper och folkslag, och folkgrupper och folkslag som inte hör ihop har sammanförts. Under kolonisationstiden har också gamla fina kulturer brutits ner. Det är klart att detta sätter ärr och spår i folksjälen, och dessa tar lång tid, decennier, kanske århundraden, att läka. Det är bara 40 år sedan som premiärminister Harold Macmillan stod i Kapstaden och talade om ''The wind of change'', förändringens vind som skulle blåsa över den kontinenten. Det gjorde den förvisso -- det blåste kraftigt. Bara mellan 1960 och 1990 har många länder blivit självständiga. Man har försökt forma en bra stat av något som från början inte var en stat, och en mängd enorma svårigheter har byggts in i systemet. Det är kanske inte så konstigt att en del av dessa länder tog socialismen eller kommunismen som sin ideologi. De hade ju sett hur kolonisatörerna, som kom från andra ekonomiska system, hade burit sig åt. Jag tror att detta är viktigt att ha som bakgrund när vi närmar oss problemen och att vi har en viss ödmjukhet inför det sammanhang vi skall vara med och arbeta i, tillsammans med dessa länder och människorna där, som brottas med sina problem. Jag vill också lägga ett historiskt perspektiv på biståndet som sådant. Vad är det egentligen för tidsrymder som vi talar om? Det traditionella bistånd som vi här talar om är inte så gammalt. Litet längre bak i tiden ligger den verksamhet som bedrevs av de första biståndsarbetarna, missionärerna. De gav sig ut i världen för drygt 100 år sedan, och de gjorde då samma saker som biståndsarbetare gör i dag. Visserligen hade deras verksamhet andra förtecken, men de arbetade ändå med samma instrument och samma metoder. De försökte åtminstone, men omständigheterna var mycket knappa. Vi har här i dag talat om åtgärder för exempelvis utbildning och läskunnighet. Detta var något av det första som missionärerna satsade på -- människor skulle lära sig läsa för att kunna tillägna sig andra kunskaper. Trots alla de satsningar som gjorts, dels av de tidiga missionärerna, dels i samband med byggandet av skolor under kolonisationstiden, dels under dessa länders nuvarande självständighet, så växer skaran av analfabeter. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla har rätt till utbildning. Ändå är bristerna vad gäller grundutbildning i världen enorma i dag, 40 år efter det att den historiska deklarationen undertecknades. Det finns i världen i dag nästan 1 miljard vuxna analfabeter -- mer än en vuxen av fyra är analfabet. Kvinnorna drabbas hårdare än männen. I utvecklingsländerna är nästan hälften av alla vuxna kvinnor analfabeter, och de har inte tillgång till tryckt kunskap, som skulle kunna hjälpa dem att förbättra sina liv och skapa en bättre framtid. Dessutom har mer än 100 miljoner barn i grundskoleåldern aldrig varit inne i ett klassrum, och om inte omedelbara åtgärder vidtas löper de påtaglig risk att bli 2000-talets vuxna analfabeter. Av dessa 100 miljoner barn är 60 miljoner flickor. På tröskeln till det nya århundradet möter världen allvarliga globala utmaningar, såsom enorma skuldbördor, en snabb befolkningsökning, som det har talats om i debatten, krig, våldsbrott och miljöproblem. Läskunnighet och grundutbildning är viktigt, ja avgörande, eftersom det erbjuder möjligheter att frigöra och mobilisera intelligens för att bekämpa dessa problem. UNDP, Unicef, Unesco och Världsbanken har tillsammans med 155 länder antagit en aktionsplan för att komma till rätta med analfabetismen i världen. Man har tillsammans satt upp tre mål. För det första: Grundutbildningen skall göras tillgänglig för alla barn, ungdomar och vuxna. För det andra: Inlärningsmålen skall förbättras för en överenskommen procent av en åldersgrupp, exempelvis 80 % av alla 14-åringar, så att de kan tillgodogöra sig en definierad kunskapsnivå. För det tredje: Antalet vuxna illitterata skall skäras ner till hälften av 1990 års nivå till slutet av detta årtionde, och skillnaden och ojämlikheten mellan antalet manliga och kvinnliga analfabeter skall kraftigt reduceras. Det här är en målsättning som ligger något lägre än den man drog upp 1990. Då var målet att utrota analfabetismen till 2000-talets början. Man har nu märkt att man inte klarar det, men den nuvarande målsättningen är ambitiös som den är. Om vi skall fortsätta den historiska återblicken: en annan sak som missionen arbetade med var sjukvården. Det ledde till byggande av kliniker och sjukhus, utbildning, hälsovård och barnavård. Detta har lett vidare, till det vi hört mycket om i dag: befolkningsfrågan och familjeplanering. Afrika är en kontinent som mycket sent startade arbetet med familjeplanering, men i många afrikanska länder har man börjat känna optimism, då man sett att det är möjligt att på mycket kort tid vända ökningstakten hos befolkningen. I Kenya har man mellan 1984 och 1989 lyckats få ned det antal barn en kvinna föder under sin fruktsamma period av livet, det s.k. fruktsamhetstalet, från 8 till 6,7 barn. I Botswana har det gått från 6,5 till 5 barn under en fyraårsperiod. I u-länder måste politiker och opinionsbildare få kunskap om befolkningsökningens konsekvenser. Ibland kan det finnas anledning att överväga lagar som hindrar människor att gifta sig vid alltför låg ålder. I Etiopien är den legala åldersgränsen för äktenskap tydligen 12 år. Inte sällan kan det uppstå konflikter mellan å ena sidan radikala krav på upplysning om familjeplanering och tillgång till preventivmedel och å andra sidan både kulturella och religiösa värderingar. Detta måste lösas från land till land och på ett sätt som inte motverkar familjeplaneringens syfte. Infrastruktur var också en sak som man tidigt tog itu med. Missionen byggde vägar, dammar och broar. Man byggde upp administration. Allt ingick i det vardagliga arbetet. Det fortsätter det nutida biståndet med. Allt detta kostar pengar. Det engagemang vi hört i dag från Ny demokratis talare är mycket lovvärt. Men det rimmar litet illa med de resurser som Ny demokrati är beredd att sätta till i biståndsarbetet. Låt mig bara ta en sak från betänkandet här i dag: om Ny demokrati skulle få majoritet skulle det betyda att tolv av de länder vi stöder i dag på olika sätt ekonomiskt i biståndet skulle få noll kronor i fortsättningen. Det framgår av betänkandet att länder som Botswana, Lesotho, Sydafrika, Kap Sydamerika skulle få noll kronor. Jag är av den uppfattningen, och det är också Folkpartiet och andra partier som står bakom betänkandet, att den rika världen måste vara beredd att inte bara med ord tala om dessa saker, utan också göra uppoffringar och ge ekonomiska resurser för att klara en rättvisare värld. Med dessa ord, herr talman, önskar jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark tog först upp att Lars Moquist hade kritiserat att vi bidragit till att bygga upp deras statsapparater och gjort dem mera byråkratiska. När han säger ''vi'' menar han både kolonisatörerna, kanske engelska eller franska, men även de svenska insatserna med den socialdemokratiska förkärleken till personer som För att ta Zambia igen -- eftersom det är där jag spenderat mest tid i Afrika -- så har man sett hur den byråkratin fungerar efter 25 års diktatoriskt styre. Man blir litet förvånad över att inte ett västland som Sverige, eller de andra givarna, har kunnat påverka mer och ställt litet större krav på mottagarlandet att gå i en annan riktning om det skulle uppnås en utveckling. Men man hade sin tro. Det är vår förhoppning nu att den nya regeringen kan förändra. Karl-Göran Biörsmark går mera rakt på sak när han kritiserar Ny demokratis bidragsdel. Vi vill ha ett lägre bistånd än vad Karl-Göran Biörsmark förespråkar. Han säger att vi inte vill ge några pengar alls till 12 av 19 programländer. Men detta är inte riktigt sant. Detta rör sig ju om landramar, och Ny demokrati har föreslagit att man skall ta bort landramarna. Vi stöder i princip de andra resonemang som framgår av regeringens proposition. Man skall jobba på ett annat sätt med mer strategier, kanske koncentrera sig på vad man skall göra i dessa länder totalt sett, eller i regioner, eller i hela världen. Man skall lägga upp en policy för detta. Det behöver inte sluta med att det inte blir några pengar till dessa länder. Vi vill fortfarande satsa på katastrofbistånd över hela världen. Vi vill jobba mer med exportkreditgarantier. Vi vill göra rena projektsatsningar, få i gång frihandel osv. Det är därför litet orättvist att säga som Karl-Göran Biörsmark gör, men visst: stirrar man sig blind på den 25-åriga socialdemokratiska modellen med programländer osv, fungerar det så här i riksdagen. Även om vi framlägger en väldigt visionär tanke blir det avslag på den rakt av. Vi måste försöka hitta någon sorts transfereringsmodell, och då har vi skurit radikalt i de enskilda belopp som nämns i propositionen och i betänkandet. Men Karl-Göran Biörsmark vet att vår långsiktiga plan, på kanske två år, är att göra en radikal förändring i både biståndsmyndigheter och inriktning. Karl-Göran Biörsmark kan vara lugn: Det blir säkert pengar till dessa länder också i vettiga projekt. Finns det inga vettiga projekt, och uppstår inget tycke mellan länderna, då blir det inga pengar.
Herr talman! Först detta med ländernas struktur. Richard Ulfvengren tar exempel från Zambia, från Kaundas land. Visst, för det landet gick det snett så småningom. Men jag försökte i dag framföra att vi måste se med en viss ödmjukhet på den historiska verklighet som man har verkat i. Vi måste tänka på den svåra frihetskamp som kom först, efter den koloniala tiden. Dessa länder vände sig då ofta till de motpoler som fanns till kolonisatörerna, nämligen de kommunistiska socialistiska länderna. Det var ofta där de hämtade sin ideologiska inspiration, och det tycker jag inte är så konstigt egentligen. De fastnade i detta, som andra kommunistiska socialistiska länder också gjorde. Det skedde inte bara i gamla kolonier, utan även i Östeuropa, vilket vi känner till, tills detta system brakade samman. Då har man att ta itu med den situationen och bygga upp något ur de ruiner som det systemet lämnade efter sig. Det är ju bra att det nu har kommit klara och tydliga signaler till demokratiutveckling. I dessa länder är många i opposition. I Zambia fanns många som var i opposition med Kaunda, och den oppositionen var tacksam för de signaler som kommer från västvärlden om att satsa på demokrati. Det var precis en sådan signal de behövde. Detta systemskifte har svept över många länder. I detta har vi, tror jag, i västerlandet med våra klara signaler om demokrati haft stor betydelse. När det gäller resurserna kommer vi naturligtvis aldrig att bli överens. Min enkla filosofi är att de uppgifter vi har framför oss är oändliga. Det finns ett rättvisekrav däri att vi som ändå sitter i en helt annan ekonomisk situation i västvärlden har ett moraliskt ansvar för att hjälpa till ekonomiskt. Då går vi tyvärr i dag i fel riktning när vi minskar biståndet i stället för att öka det.
Herr talman! Helt kort vill jag bara säga att den här demokratiutvecklingen är lovvärdig och är uppskattad. Låt oss ta Zambia som exempel igen. Det är ett land där mycket bra saker har hänt. Den nye presidenten Chiluba har uttryckt att det är jättebra med demokratisering, därför att man tidigare i många år i sina valkampanjer försökt nå fram men inte lyckats. Nu är de där. Han har faktiskt belyst en rad problem med lämnat bistånd. Därför tycker jag att det är viktigt att man inte bara säger att man nu infört demokratiseringsdelen och marknadsekonomin, utan att det här måste fullföljas rakt igenom hela vår organisation. Man måste kanske också se över vissa personligheter inom vårt biståndsagerande, vilka inte riktigt tagit det här till sig. Det kan gälla personer som lättvindigt byter partifärg. Jag tror att det vore lämpligt att se över det här så att man även ute på fältet agerar så som regeringen önskar. Jag återgår till att diskutera anslagsfrågan. Karl Göran Biörsmark och jag har tidigare i denna kammare flera gånger diskuterat denna. Jag har vid dessa tillfällen sagt att utmaningen för ett land som faktiskt inte är särskilt ekonomiskt starkt -- Karl Göran Biörsmark kan ju inte påstå att Sverige är det med en skuld om 1 biljon, som Socialdemokraternas gruppledare, Jan Bergqvist, i dag sade -- är att se över alla bidrag. Jag kommer från en företagsvärld där man är van vid rationalisering och effektivisering, och jag är övertygad om -- det tror jag Karl-Göran Biörsmark är också -- att verksamheten inom de svenska biståndsorganen inte är hundraprocentigt effektiv, varken inom UD, SIDA eller BITS. Är det då så fel att föreslå FN:s långsiktiga mål på 0,7 % av BNI och säga att vi skall krama ur lika mycket -- helst mer -- bistånd till fler människor; detta till en lägre kostnad? Det är en utmaning Karl-Göran Biörsmark, och den tror jag att Karl-Göran Biörsmark kan skriva under på. Jag kan hålla med om vikten av 1 % effektivt bistånd. Men jag tror inte att man kan få det om man inte först börjar krympa organisationen och bygga om den. Sedan kan man, när det går bra för Sverige igen, öka på.
Herr talman! Jag tror att de signaler som vi nu både tydligare och klarare ger när det gäller demokratiutvecklingen är av godo för utveckligen i många av våra mottagarländer. Under debatten i dag har det kanske målats upp en något konstlad motsättning mellan Folkpartiets företrädare Daniel Tarschys och Socialdemokraterna. Jag tror att vi ligger ganska nära varandra i vår uppfattning, och att det är meningen att vi för att påverka skall ge dessa klara signaler. Har Sverige råd eller inte? Man kan ju diskutera om det är just på det här området som man skall spara i den totala budgeten, eller om det är på andra områden som man skall spara för att få ned det totala budgetunderskottet. Statsskulden är på 1 biljon kronor, medan vi här talar om 1,5 miljard. Samtidigt talar vi om att inköpa exempelvis stridsvagnar. Det har också talats om lyxskatt här i dag. Personligen tycker jag att det rimmar mycket illa att vi kostar på oss sådana saker och samtidigt drar ned på biståndet. Det ger fel signal, och det är ett klart problem.

Herr talman! Erfarenheterna av biståndsverksamheten bör nu ge oss möjligheter till en rejäl omprövning av den traditionella verksamheten. Utvärderingar och rapporter har kommit i ropet. De har funnits förut, men har under en lång tid varit ''friserade'' av de inblandade s.k. särintressena. Man talar nu om auktoriserade revisorer, som skall kontrollera verksamheten. En enorm framgång har alltså nåtts på det planet. Tidigare kände man inte igen rapporten i förhållande till verkligheten. Den informationen har jag fått när jag besökt personer i Afrika. Man höll tyst, därför att man inte ville bli osams. Man var också beroende. Det var, kan man säga, en vänskapskorruption. Särintressena har alltså tidigare tagit makten. Besluten har fattats i denna kammare, men särintressena har på ett effektivt sätt sett till att underlaget för besluten varit avpassat så att besluten skulle gå deras väg. Om man döljer problemen blir det inga stora förändringar. Man går i traditionella spår, och det blir inga ny kreativa lösningar. Man försöker så gott man kan. Men på några områden har man lyckats. Det skall erkännas. När jag var i Kenya och såg deras skolor blev jag förvånad över deras fina kvalitet. Jag berömmer också deras skolsalar, med 90 elever. Det tyder på ett stort intresse av att vilja utbilda elever. Jag fick också kontakt med föräldrar. En förälder talade om att han hade två hustrur och tolv barn. Jag frågade honom hur han skulle kunna låta utbilda sina barn. Han svarade att han bara har råd att låta utbilda de två äldsta barnen. Han ångrade att han inte bara skaffat två barn, men nu var det ju för sent. Grundproblemet är familjeplaneringen, familjeförsörjningen och utvecklingen. Jag oroar mig över att vi ser alldeles för lätt på dessa frågor, efter att ha hört på Göran Lennmarker, som var så optimistisk. Om vi skall hjälpa till genom någon form av organisation, tror jag att det behövs helt nya tankegångar. SIDA är en stor organisation, och en organisation med stora resurser förlorar lätt sin kreativitet. Vad är det som händer? I-världen bidrar totalt med ca 460 miljarder kronor till dessa länder. Visst är det bra. För att få en utveckling åt antingen östsidan eller västsidan har ju konkurrens mellan de socialistiska och de borgerliga idéerna funnits i de här länderna. Befattningshavarna på hög nivå har varit smarta nog att utnyttja det. Medborgarna har inte fått mycket. Det är resultat som man ser när det gäller att gå vidare. I-världen har byggt upp en korruption i de här länderna. Det är inte länderna själva som gjort det. Vi har nästan påtvingat dem en korruption. De vet inte vad man skall göra med alla dessa miljarder. När man får så mycket pengar är det lätt att vissa krafter i sådana här länder tar hand om pengarna. Det uppstår maffiatendenser, och de finns redan. Den italienska maffian har tagit hand om en del av pengarna. Det finns också lokala maffiabossar som har tagit hand om pengar. Det är först nu som det har inträffat en viss förändring, åtminstone i det landområde som jag har kontrollerat. Där har man börjat att köra utan en mängd penninglådor från banken i Afrika till Europa. Tidigare mellanlandade man i Frankfurt på natten bara för att lasta av pengar från banken. Det var pengar som vi nu säkert får låna till vårt stora biljonunderskott -- dessa pengar blir alltid tvättade internationellt. Det ruskiga i den här verksamheten är att det finns för mycket korruption, och vi måste bli uppmärksamma på den. Det är inte människorna som får den stora hjälpen. Vi skickar mycket pengar, men vi skall ha klart för oss att dessa länder har ett annat kostnadsläge -- det kanske rör sig om 4--5 biljoner i köpkraft årligen. Det är därför som vårt bistånd måste minska. En effektiv u-hjälp kan bli betydligt billigare än i dag, om det görs en koppling till köpkraften i det land som pengarna går till. Sedan måste vi se till att korruptionen inte har så stor omfattning som nu. Vi måste börja med det. I-länderna har köpt sig fria med hjärtat och med penningbörsen. De har köpt sig fria från det moraliska ansvaret. Det är oroande att vi först nu har fått detta klart för oss. Det var i november förra året som pengarna till Kenya stoppades, när presidenten sade: Jag skall inte ha någon demokrati, utan jag skall ha det som jag har haft det tidigare. Det är jag som bestämmer. Då satte man hårt mot hårt, och först då kunde man få till stånd en utveckling. Det finns alltså en hel del statsledningar som vi måste sätta press på för att de skall få en demokratisk utveckling. Men människorna har fortfarande inte fått någon hjälp. Det är en pyramid, där toppen och mellanskiktet tar pengarna och medborgarna får det absolut minsta. Jag träffade också en bonde som ägde en liten kaffeodling. Det lönade sig inte för honom att leverera kaffet till staten, därför att han fick 10 öre per kilo. Där fanns en statlig inköpsorganisation. Vi vet ju själva vad vi betalar för kaffet. Det måste alltså byggas upp ett system där all korruption så småningom är borta. Det finns korruption i Sverige också, och vi måste försöka hjälpas åt med detta. Befolkningen ökar, och matproduktionen per capita minskar. Det är dagens sanning. Det är vad som har skett under 80-talet fram till 90-talet. Det visar den statistik som jag har tittat på. Så ser det ut i Afrika, som är den enda världsdelen med den utvecklingen. Matproduktionen minskar med 6 % i förhållande till befolkningsökningen. Det måste alltså ske en förändring, så att vi dels bekämpar korruptionen, dels får till stånd en utveckling av samhället. Det är de här delarna som vi talade om tidigare, dvs. infrastrukturen, vägarna. Men det måste ske ett samarbete, som måste växa fram. Det får inte vara affärsmännen som roffar åt sig -- de kommer t.o.m. från andra länder -- utan vi måste använda lokala förmågor. Det finns kreativa och duktiga människor i dessa länder, och de måste också få ett ansvar och ett inflytande på ett helt annat sätt. Vi skall inte bara försöka pådyvla dem våra idéer. Vi måste ge dem möjligheter att utvecklas. Jag anser alltså att familjeplaneringen är mycket viktig. Den skall ge möjligheter till försörjning av och skolgång för de barn som föds. På grund av att det finns en illitterat del av befolkningen, är det svårt att få till stånd en demokratisk utveckling i önskad omfattning. Det tar alltså tid -- det är min känsla. Till sist skulle jag vilja ta upp Botswana, som har nämnts. När jag var nere i Afrika frågade jag dem som jobbade där vilka länder som vi kunde ta bort från biståndet. Det fanns ett land på den listan, och det var Botswana. Där har man kommit så långt att man inte behöver hjälp. Låt oss titta åt det hållet och göra så! Det är alltså fakta från verkligheten.

Herr talman! Som ni har hört under kvällen, har vi i Ny demokrati många uppfattningar som avviker från utskottsmajoriteten, vilket illustreras i en hord av reservationer. Vi är några, bl.a. Richard Ulfvengren och jag, som har bott flera år i Afrika, och vi vill verkligen göra vårt bästa för att hjälpa Afrika och göra mer för fler till en lägre kostnad. Vi vill effektivisera vårt bistånd och så småningom, väl planerat, omfördela delar av det från Afrika till vårt närområde på andra sidan Östersjön. Vi känner -- i alla fall jag -- en viss olust över att man vid utrikesutskottets behandling genom två separata betänkanden, nr 15 och nr 16, har försökt upprätta en järnridå mellan bistånd till u-länder och samarbete med Östeuropa. Vi vill naturligtvis ge resurser åt bägge dessa grupperingar, och vi tror att man bör föra en debatt som omfattar både Vi vet i dag att Rudyard Kipling hade fel då han skanderade: ''Öst är öst, och väst är väst, och aldrig mötas de två.'' Verkligheten har gudskelov blivit en helt annan. Medan jag är inne på citat, undrar jag om inte Karl Göran Biörsmark citerade Macmillan fel. Det skall vara ''the change of wind'' i stället för ''the wind of change''. Det viktiga är i alla fall att vi verkar för att det blir en förändring i Afrika och att den kommer så snart som möjligt. Min kollega Claus Zaar pratade engagerat om korruption i Afrika och allmänt besvär. Jag vill på basis av egen erfarenhet bara berätta att ett av de verkliga knepen är att importörer och exportörer försöker att plocka ut den hårdvaluta som finns i landet, genom att exportörerna underfakturerar exporten och importörerna låter sin västerländske exportör ordna med lämplig överfakturering. På så sätt får man ut vinsten från sitt eget fattiga land. Det gäller därför för alla som kommer i kontakt med bistånd att ha detta fullt klart för sig, annars kommer stora belopp att försvinna från de fattiga länderna, som de gör i dagens läge. Detta är ett exempel på vikten av att man i biståndsförhandlingar använder sig av internationella företagsledare snarare än tjänstemän från den offentliga sektorn. Detta är några av de erfarenheter som jag har fått med mig från Afrika. Det är klart att man med rätt organisation och rätt management kan göra stora besparingar, både utomlands och på hemmaplan. Ian Wachtmeister framförde vid dagens remissdebatt, som ett av sina många besparingsförslag, att man generellt skulle införa ett 20-procentigt besparingsbeting, något som i dessa vargatider är vanligt i näringslivet. Det går alltid att spara 10 %, och 20 % ligger i allmänhet inom möjligheternas gräns. Låt oss omedelbart börja att spara i Sveriges statliga myndigheter utomlands. Vi har redan börjat med detta. I den nyligen publicerade Engblomska utredningen om styrnings och samarbetsformer i biståndet har det, liksom i regeringens proposition i samma ämne, föreslagits att biståndskontor och ambassader skall integreras och att det skall utses en chef med totalansvar i landet. Regeringen har med detta realiserat ett gammalt förslag från Ny demokrati.

I Nairobi skulle man då känna ansvar förutom för Sudan och Etiopien. Biståndsminister Alf Svensson lovade i dag i kammaren att inte glömma bort En sådan här organisation kommer att medföra avsevärda besparingar samtidigt som effektiviteten kommer att öka dramatiskt. De regionala kontoren kommer att ha råd att till sitt förfogande ha tunga experter på krediter, teknik och förhandlingar. De två regionala enheterna bör i enlighet med tidigare motioner från Ny demokrati kallas Sweden Center. Beträffande verksamheten i Johannesburg bör där inkluderas den svenska handelssekreterarens organisation. Därifrån har han då ansvar för alla Jag har bott i Sydafrika i ett par år, och min fasta förvissning är att Johannesburg kommer att bli centrum för alla aktiviteter som syftar till att industrialisera och därmed höja levnadsstandarden i Sydafrikas utarmade randstater. Det kommer att behövas mycket krediter. Det behövs u-krediter från BITS, investeringskrediter och icke minst exportkreditgarantier, både inom och utom Sydafrika. Vi får inte glömma att det i dag finns inte mindre än 7 miljoner arbetslösa i landet. Det kommer inte att bli lätt att få fart på Sydafrika, men det är nödvändigt om man skall kunna hjälpa grannstaterna. Jag tror i alla fall att hela södra Afrika kommer att finansieras av Sydafrika, och icke minst kommer nog Världsbanken att se till att man därifrån kommer att hjälpa södra Afrika. Jag har under min Afrikatid lärt känna många biståndskontor, och jag har blivit måttligt imponerad. Jag blir kanske därför också influerad av den skepsis som man på fronten hyste mot myndigheterna i Stockholm, inte minst SIDA. Det är svårt för SIDA att med bibehållande av samma chef tvätta av sig en stämpel av ineffektivitet och byråkrati. Samtidigt är det nödvändigt för de svenska myndigheter som ansvarar för den totala Sverigebilden i de fattiga länderna att samordna sina aktiviteter på ett helt annat och effektivare sätt än vad som görs i dag. Vi har därför föreslagit att man hemma i Sverige skall göra en kraftsamling kring en enda välbestyckad biståndsmyndighet som direkt replierar på UD. I denna skulle då inte bara SIDA ingå utan även BITS, Swedecorp, Swedfund, Vi ser det som speciellt viktigt att en samordning under förslagsvis EKN:s ledning kommer till stånd, för att all kreditgivning och alla exportkreditgarantier skall effektiviseras. Vi hoppas att regeringen gör en översyn av EKN, som leder till att man blir litet mera offensiv och villig att ta risker, till skillnad från i dag, då man inte är beredd att ta några som helst risker. Jag tror att vi i södra Afrika och i Sydafrika behöver ta risker. Man får inte glömma att det finns en självrisk. De exporterande företagen ser nog till att det inte blir för riskfyllt. Tidigare i dag har man på sätt och vis varit kritisk mot Ny demokrati. Men man får inte glömma att vi vill balansera neddragningar med kraftiga ökningar av exportgarantiramarna, som antyddes av Richard Ulfvengren. Det är på så sätt som de svenska exportföretagen kan visa tänderna, inte bara i Afrika, som vi tror kommer att lyftas upp med hjälp av sydafrikanska biståndspengar, utan framför allt i våra grannländer på andra sidan Östersjön. Vi har föreslagit att exportkreditgarantiramarna skall ökas från 1 till 4 miljarder, och jag tror att de behöver ökas ännu mer. Jag tror att det fattiga södra Afrika i ett något längre perspektiv kommer att hjälpas av ett Sydafrika, medan Sverige på halvlång sikt kommer att få Baltikum, Polen och Ryssland som vårt hinterland. Låt oss därför redan i dag planera för en omdisponering av våra biståndsinsatser så att vi åtminstone nästa år får en debatt baserad på ett totalt internationellt utvecklingssamarbete, inte bara som i dag relaterad till u-länderna i Afrika.

Herr talman! I den här omfattande och långdragna debatten är det tre områden som jag tycker är särskilt viktiga att ta upp till diskussion. Det första gäller befolkningsfrågan, som är avgörande för hela världens utveckling och välstånd. Befolkningsexplosionen är en enorm beslastning på jordens resurser, när det gäller vatten, livsmedel, naturresurser och miljösituationen. Denna fråga är komplicerad. Den handlar inte bara om preventivmetoder utan i lika hög utsträckning om kvinnans utbildning och ställning och om ekonomisk tillväxt. Kairokonferensen kan bli ett viktigt avstamp i den här diskussionen. Det andra området gäller utbildningsfrågan. Det handlar då inte bara om den lägre utbildningen. SAREC har en oerhört viktig uppgift, som inte har belysts så mycket under dagens debatt. Att hjälpa fram en god högre utbildning är kanske det mest effektiva sättet att ge hjälp till självhjälp åt de underutvecklade länderna. Resonemanget om WHO-universitetet för medicinsk teknologi är ett exempel på positiva ställningstaganden i den här frågan. Det tredje området, som jag har skrivit ett särskilt yttrande om, gäller måldefinitionerna. De har under lång tid varit förbisedda. Vi har haft vår biståndspolitik i drygt 30 år, och ändå arbetar vi med de gamla ursprungliga måldefinitionerna från verksamhetens start. Politikers uppgift är att leda, genom att ange mål och medel för verksamheten. Vårt gamla enprocentsmål är en nivåbestämning sprungen ur FN:s rekommendation att 0,7 % av bruttonationalprodukten skall gå till biståndet. Denna nivå är sedan lång tid accepterad. Men enprocentsmålet som mål för verksamheten innebär, tyvärr, att det är medlen som är målet. Men vi behöver faktiskt bli mer sofistikerade än så. De fem biståndsmålen resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet, demokratisk samhällsutveckling samt framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön är alla bra. De är viktiga och värdefulla, men de fungerar nu främst som etiskmoraliska principer, mot vilka de olika projekten i biståndet prövas och godkänns. I dagens läge behöver vi gå vidare för att finna strategiska och operativa mål -- mål som är mätbara via nyckeltal och som gör det möjligt att värdera effektiviteten i biståndet. Det är ett mödosamt arbete. Svårigheterna är stora. Men det skulle -- när vi når så långt -- ge både regering och riksdag helt nya möjligheter att styra och leda biståndet. Det skulle också ge helt andra möjligheter när det gäller att skapa en bred förståelse för våra insatser. Jag vill understryka att jag anser att 1 % är en lämplig nivå för vårt bistånd när vi väl har vår ekonomi under kontroll. Men som målsättning för verksamheten är det alldeles för svagt. Kraven på effektivitet och planering kommer lätt i bakgrunden, och i fråga om måluppfyllelsen ställs inte några effektivitetskrav. Våra resurser skall disponeras för insatser i fråga om projekt och multilaterala åtaganden där effekten kan förutses och kan beräknas redan när medlen anvisas. Utvärderingen av erfarenheterna och resultatuppfyllandet måste utvecklas. Mätbarheten beträffande måluppfyllelsen effektiviserar biståndsverksamheten. Det är bra, särskilt för de fattigaste länderna. Det är resultaten som skall stå i centrum. Herr talman! Med de här anmärkningarna yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Så här i uppsamlings-heatet i en debatt som denna känns det faktiskt som om det mesta är sagt. Kanske har också en del sagts som inte borde ha sagts. Vidare upplever jag biståndsdebatten så -- åtminstone som den varit i dag och även ett antal gånger tidigare här i kammaren under detta riksmöte -- att det är fritt fram att gå upp i talarstolen och påstå nästan vad som helst utan att det finns ett riktigt verklighetsunderlag. Jag har begärt ordet först och främst för att uttrycka min uppskattning över att utrikesutskottet återigen har ett ordentligt avsnitt om kvinnobiståndet och betydelsen av att biståndet når kvinnorna och barnen -- alltså den absolut övervägande delen av u-världens befolkning. Väldigt mycket har hänt beträffande kvinnobiståndet. Vi behöver då bara blicka tillbaka till 80-talet. Jag vet att det här i kammaren så sent som i slutet av 70-talet sades väldigt många vackra ord om vikten av att biståndet nådde kvinnorna. Men det var ganska litet av konkreta åtgärder. Jag har på olika sätt noga följt dessa frågor och kan faktiskt påstå att det i varje landprogram som SIDA gör upp i samband med planeringen tillsammans med de olika programländerna finns ett särskilt avsnitt om hur biståndet skall nå kvinnorna och om särskilda projekt inom landramarna för att nå kvinnorna. Men det betyder inte att vi en gång för alla har erövrat det här viktiga intresset i biståndet. Många intressen trängs, och mycket har sagts här i dag om vad som är viktigt i fråga om biståndet. Således krävs det fortsatt uppmärksamhet på de här frågorna. Ingenting är, naturligtvis, så bra att det inte kan bli bättre. En framflyttning av positionerna tycker jag att det hade varit om vi nu hade haft den professur i internationell mödrahälsovård som vi så många gånger har diskuterat här i kammaren. Tänk så mycket lidande för kvinnor och barn som kunde undvikas om vi fortsatte att forska och skaffa kunskaper! Det gäller ju att utveckla metoder och att öka insatserna på det här området, som ju handlar om graviditeter och barnafödande i u-land. Det är ganska skrämmande uppgifter man möter när man sätter sig in i vad många kvinnor utsätts för därför att det råder brist på kunskap och resurser när det gäller att möta komplikationer som kan uppstå. I utrikesutskottets betänkande finns det en mycket bra beskrivning av den samlade kunskap som finns just i Sverige i dessa frågor. Det gäller också de insatser på de här områdena som vi gör på olika håll i världen. Det tycker jag är skäl nog för att man nu borde komma till skott och inrätta nämnda professur. Just i Sverige tycker jag att det finns plats för en professur avseende internationell mödrahälsovård. Frågan har diskuterats, tror jag, sedan mitten av 80 talet. Jag tror att det var då som jag var med och skrev den första motionen. Så småningom blev det t.o.m. ett regeringsuppdrag till SAREK i frågan. Ändå fortsätter vi att traggla om det här. Litet av vanmakt upplevs här. Men även om alla är så ense och utrikesutskottet har en mycket stark skrivning i frågan, kan vi inte härifrån påverka det hela. Vi tvingas i stället konstatera att SAREK inte prioriterar den här frågan. Jag kan bara hoppas att det inte har gått så långt -- vilket Gud förbjude -- att det blivit fråga om prestige här och att det skulle ha fördröjt det hela ytterligare. Jag hoppas alltså att den här professuren kommer till stånd. Så några ord om det internationella, bilaterala, biståndet också i ett kvinnoperspektiv. Även här kan man se saken på två sätt. Man kan se hur mycket som avsätts från FN:s sida speciellt till kvinnobistånd. Man kan också se på vilka områden i det allmänna biståndsarbetet i FN:s regi som kvinnorna gynnas. Inom t.ex. Unicefs och UNHCR:s verksamhetsområden är Sverige en av de absolut största bidragsgivarna. Det är ju bl.a. dit som vi har koncentrerat våra multilaterala insatser. Allt arbete där som utförs av Unicef och UNHCR har väldigt stor betydelse just för kvinnor och barn. Men det är också bra att det speciella biståndsorganet Unifem nu får ökade resurser av Sverige. Jag är verkligen glad över det tillkännagivande som utrikesutskottet har till regeringen om ökade resurser för Unifem. Men det får inte utgöra ett alibi för att andra FN-organ inte gör insatser för kvinnorna. Framför allt får det inte betyda att vi i Sverige förtröttas i våra ansträngningar att, med hjälp av det inflytande som vi kan utöva på vad andra FN-organ gör, se till att kvinnorna nås även på det området. Herr talman! Till sist bara ett par ord om det som verkligen har varit på dagordningen i denna biståndsdebatt, nämligen befolkningsfrågan och familjeplaneringen. Det är ett uttryck i den här debatten som har fastnat i mitt huvud. Någon talare här sade nämligen att SIDA bara fnyser åt det här med familjeplanering och preventivmedel. Så är det faktiskt inte. Jag rekommenderar den som vill sätta sig in i denna fråga ytterligare att gå tillbaka i vår biståndshistoria och konstatera att det svenska biståndet i stor utsträckning började just med insatser på familjeplaneringens område. Sverige var tidigt såsom biståndsland ute i den frågan. Inte minst har Alf Wennerfors -- jag ser att han nu har lämnat kammaren -- i SIDA:s styrelse mycket starkt drivit frågan om familjeplanering och befolkningsfrågan. Det är definitivt inte någonting som negligeras av SIDA i dag, och så har inte heller tidigare varit fallet. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Den plan som beskrivs i utskottets betänkande och som SIDA har gjort för att utveckla och fördjupa arbetet med befolkningsfrågor är ett viktigt steg på vägen.

Herr talman! Det är glädjande att befolkningsfrågan har tagits upp av flera talare i denna debatt. Det viktiga område som Maj-Lis Lööw tog upp, nämligen mödrahälsovården, har ett mycket klart samband med det komplexet. SAREC, som Maj-Lis Lööw också talade om, har ett omfattande program för mödrahälsovård. Man bedriver verksamhet med inhemska forskargrupper i ett stort antal länder. Man kartlägger mödradödligheten och man gör ansträngningar för att förbättra det praktiska arbetet inom förlossningsvården i länder som Mocambique, Det är också riktigt att det här i riksdagen under ett antal år har väckts motioner om inrättande av en SAREC-professur i mödrahälsovård. Ordningen är den att SAREC har fått i uppdrag att inrätta ett antal u-landsrelaterade professurer men även att själv gradera de olika angelägna behoven på detta område. Då har man stegvis prövat olika önskemål om olika ämnen som kommit från den akademiska sidan och gjort prioriteringar inom de olika fakultetsområdena. Inom det medicinska området, inom läkarvetenskapen, har man i första hand prioriterat infektionssjukdomar och epidemiologi och i andra hand bl.a. just mödrahälsovården. Det finns så att säga en väntelista, en kölista, inom SAREC på professurer. Man försöker beta av denna kölista i den takt som man finner resurser inom den egna knappa budgeten. Utrikesutskottet har under ett antal år konstaterat å ena sidan att detta är ett viktigt område, å andra sidan att det faktiskt är SAREC självt som har att göra priorieringarna. Därför har utskottet inte någonsin velat pressa på SAREC en bestämd prioritering på detta område. Det har utskottet inte velat göra i år heller.
Herr talman! Jag har egentligen ingenting att invända. Det är väl en riktig beskrivning som Daniel Tarschys ger. Vi kan inte härifrån göra prioriteringen åt SAREC. Just det faktum att SAREC bedriver så bra verksamhet på detta område talar för att Sverige borde ha en sådan här professur.
Herr talman! Jag vet att Maj-Lis Lööw förut ville att jag skulle gå för att jag inte skulle dra ut på debatten. Men när hon tar upp just mitt uttalande, måste jag ju faktiskt slänga mig in igen. Jag kanske uttryckte mig slarvigt. Men jag vill ändå påstå att de rådgivare som SIDA har knutit till sig har uttalat sig i dessa termer. De säger att det inte får bli fler preventivmedelskillar, som kommer in i debatten. Man har t.ex. hävdat att hela världens befolkning ryms på Gotland. I en skrift som heter Rum för miljarder hävdar man att problemet inte alls är så stort. Man hänvisar till att det är en mänsklig rättighet för varje kvinna att föda så många barn hon vill. Jag kan hålla med om det, men jag tycker att det är en mänsklig skyldighet att låta dessa barn få en dräglig tillvaro. Först och främst skall de kunna överleva och växa upp. Jag är den förste att vara glad om det inte är så här. Men jag har stött på så många sådana här personer. Eftersom jag sitter med i Nationalkommittén för befolkningsfrågor träffar jag ju ganska mycket folk i detta område just i dag. Jag tycker att det är litet oroväckande, men inget skulle göra mig gladare än om detta är osant.
Herr talman! Det är i och för sig riktigt. Jag undvek t.o.m. att nämna Richard Ulfvengrens namn. Jag hoppades att han inte skulle begära replik. Jag tyckte att vi inte behövde förlänga denna debatt. Men å andra sidan vet jag att Richard Ulfvengren är en receptiv yngling. Han lär sig säkert mer om detta också i fortsättningen. Jag vill dock påpeka att SIDA varken nu eller tidigare har negligerat denna fråga. Vi är överens om problematiken. Men man kan också konstatera att det finns en del erfarenheter ute i världen i dag som visar att det går att göra befolkningsinsatser som blir framgångsrika. Vi behöver inte måla upp hela det stora katastrofsceneriet utan kan ta till vara det faktum att insatserna har givit en hel del resultat. Vi tycks nu få med oss resten av det internationella samfundet igen på den här båten. Det är ju egentligen det som tidigare har stoppat upp arbetet.
Herr talman! Maj-Lis Lööw är kolleger i ett annat utskott. Därför är vi roade av att debattera. Det vore roligt att ha henne i utrikesutskottet också. Poängen i det hela är att vi vet att det finns ett behov som vi inte har tillfredsställt när det gäller människors önskan att få tillgång till preventivmedel för att därmed undvika aborter och få mindre familjer, som kan växa upp och bli starka och delta i den ekonomiska utvecklingen. Det är målet. Om vi vet att detta behov finns, anser jag att vi med Sveriges budget på 13 miljarder kronor faktiskt kan göra mer på detta område. Jag vill inte dra ut mer på debatten. Den buss som Ulf Bergqvist i kammarfoajén skall åka med går kl.22.15, och vi måste vara färdiga före den tidpunkten.
Herr talman! Jag beklagar att denna debatt har blivit så splittrad. Men vi har ju fått en förklaring av talmannen tidigare. Samtidigt är det glädjande att så många vill delta i biståndsdebatten, eftersom det är en väldigt viktig debatt. Den engagerar ju många i det svenska samhället. Det ser jag ändå såsom positivt. I år är det ursprungsbefolkningarnas år. Det har FN proklamerat. Just nu pågår i Tärnaby en konferens om ursprungsbefolkningar med representanter för buschmänfolket, eller sanfolket som det numera kallas, samt indianer och naturligtvis samer. Man skall diskutera jämförelser mellan ursprungsbefolkningen i syd och nord. Det är mycket bra att Sverige har tagit initiativet till detta arrangemang. Jag är däremot besviken över att Sverige inte har ratificerat ILO-konvention 169, som just handlar om ursprungsbefolkningars rättigheter. Jag är också besviken över utskottets behandling av min och Barbro Westerholms motion om ökat stöd till organisationer för ursprungsbefolkningar. Motionskravet nämns i betänkandet. Det är i princip allt och därmed anses motionen vara besvarad. Jag undrar vad svaret egentligen är. Utskottet uttalar sig i anslutning till denna motion snarare om kvinnor och ungdomar men nämner inte med ett ord just ursprungsbefolkningen. Det hade varit på sin plats att utskottet åtminstone hade uttalat sig positivt för ett stöd till organisationer för ursprungsbefolkningar, inte minst i år. Regeringen har i en mängd sammanhang betonat vikten av att verka för att respekten för mänskliga rättigheter ökar i världen. Det har tagits upp i debatten här i dag i många anföranden. Inte minst Daniel Tarschys har talat om behovet av forskning och kunskap. Jag reagerade själv starkt när jag läste forskningspropositionen och såg att den inte innehöll ett ord om mänskliga rättigheter. Det tyckte jag var anmärkningsvärt. Därför skrev jag tillsammans med Ingbritt Irhammar en motion. Vi ville att man skulle specialdestinera pengar för forskning om mänskliga rättigheter. Vill man verkligen prioritera området måste man också skaffa sig kunskap. Utskottet säger att det finns en lång forskningstradition i fråga om demokrati inom statsvetenskapen, och när det gäller mänskliga rättigheter hänvisas till forskningen inom folkrätten. I vår motion tar vi upp kravet på att området mänskliga rättigheter skall studeras också av andra än jurister. Det är kanske inte traditionell forskning som vi behöver just i det här sammanhanget. Jag vill gärna referera till den konferens om mänskliga rättigheter som Sverige arrangerade i Saltsjöbaden i februari i år och som jag hade nöjet av att få vara med på. Där försigick en livlig diskussion mellan företrädare för utvecklingsländer och den rika världen om just mänskliga rättigheter i relation till bistånd. Även förberedelserna inför FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter visar på att detta är ett komplicerat område och att det finns ett stort behov av ytterligare kunskaper. Därför anser jag att det hade varit av stor vikt om riksdagen hade kunnat uttala sig för att en viss andel av forskningsmedlen skulle avsättas just för mänskliga rättigheter. Varför skulle man inte kunna göra det när man kan avsätta särskilda medel för militär forskning eller säkerhetsforskning? Det räcker inte med, som utskottet hävdar, möjligheten att söka projektpengar. Det krävs en kontinuerlig satsning på området om vi verkligen menar något med att vi skall verka för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är också huvudtemat i min motion om Östtimor och Västpapua. Jag skall inte här och nu närmare gå in på att beskriva de brott mot mänskliga rättigheter som Indonesien gör sig skyldig till. De har redan tagits upp i debatten. Jag anser inte att Sverige skall medverka till att biståndspengar, i vilken form det än är, skall gå till ett land som uppenbarligen bryter mot de mänskliga rättigheterna. Dessutom obstruerar landet mot FN:s beslut. Jag tänker då på beslutet att Östtimors befolkning skall själva i en folkomröstning få bestämma hur de vill förhålla sig till Indonesien. Biståndsministern sade i dagens debatt att om ukrediter kan ges till Kina, kan de lika gärna ges till Indonesien. Jag tycker inte att ett dåligt exempel rättfärdigar ett annat. Sedan sade ministern att det är bra att hålla dörren öppen. Vad betyder kravet på mänskliga rättigheter i biståndssammanhang? Det är svårt att försvara att Sverige ger u-krediter till Indonesien. Även utskottet har uppenbarligen svårigheter och bollar över frågan till SIDA. Utskottet säger ingenting om att Nordiska investeringsbanken har beviljat 50 miljoner US dollar till Indonesien i år. I en tidigare debatt som jag har haft med biståndsministern i denna fråga har han sagt att det bara är kommersiella villkor som gäller för Nordiska investeringsbanken. Jag undrar hur det är med den saken. En parallell situation är konflikten mellan Marocko och Västsahara. Även här anser jag att vi inte skall ge krediter eller biståndspengar i någon form till Marocko så länge landet obstruerar mot fredsplanen. Det gäller även den folkomröstning som alla är överens om men som nu inte kommer till stånd på grund av att Marocko ställer nya krav. Utskottet säger att fredsprocessen inte är betjänt av att biståndet till Marocko fryses. Men hur tror man då att Marocko tolkar det faktum att Sverige och andra länder är villiga att ekonomiskt stödja Marocko? Kan inte det tydas som att Sverige accepterar Marockos agerande? Jag tycker att det är så. Det västsahariska folket har lidit tillräckligt länge. Många västsahariska barn har levt hela livet i flyktingläger i Sahara i södra Algeriet. De har rätt att leva i sitt eget land. Det är nödvändigt att denna långa konflikt kan få sin lösning. Därför måste press utövas på Marocko. I betänkandet behandlas också motioner om hjälpinsatser till irakiska Kurdistan. Här är det inte brott mot de mänskliga rättigheterna som är problemet. Då avser jag den del av landet där kurderna med hjälp av FN själva kontrollerar området. Deltagarna i den här debatten har betonat vikten av att stödja demokratisk utveckling. Irakiska Kurdistan är ett utmärkt exempel på ett försök att utveckla ett demokratiskt system. Det är mycket angeläget att stödja detta för att få se en demokratisk utveckling i regionen, som nu snarare präglas av diktatur. Hjälpinsatserna bör gå direkt till Kurdistan via den turkiska gränsen och inte via Bagdad -- en del av biståndet fastnar i Jag vill instämma med dem som har framhållit i debatten angelägenheten av att biståndsmålet 1 % återigen skall gälla för biståndspolitiken. Den spontana insamling som Alf Svensson talade om och som gav 120 000 kr visar på att svenska folket faktiskt tycker att det är fel att biståndet har skurits ned. Det är i alla fall en stor andel människor som tycker så. Jag tycker att det beslut som UD har fattat om att pengarna skall gå till gatubarnen är bra.

Herr talman! Det kan tyckas att vi har ägnat lång tid åt dessa frågor i dag. Men om man tänker på hela problemet och alla de svårigheter som följer med det och hur många människor det rör sig om, tycker jag att vi hade kunnat använda mer än en dag för att diskutera dessa frågor. Det är också intressant att vi tar på oss att så i detalj bestämma hur andra människor skall ha det. Precis som många andra talare här i dag har jag också ett förflutet i andra länder, framför allt i Afrika och Indien. Har man en gång mött problemen i dessa länder är det svårt att glömma dem. Det är svårt att inte vilja påverka, även om påverkan inte blir så stor. Många har i dag talat om befolkningsökningen. Fram till år 2000 kommer 1 500 miljoner barn att födas i världen. 90 % av dem kommer att födas till fattigdom. Under denna tid kommer befolkningen att öka med 900 miljoner. Jag har i dag hört Maj-Lis Lööw tala om hur stolt hon är över vad som har åstadkommits i Sverige för kvinnohälsan. Men det är ändå viktigt att fortsätta att arbeta för att sänka födelsetalen. Det är en fråga som också har tagits upp i dag. Det enda vi kan göra för att sänka födelsetalet är att minska barnadödligheten. Men det är ingen som har tagit upp det sambandet i dag. Vi vet att det finns ett starkt samband mellan hög barnadödlighet och hög fertilitet. Vi vet också att det finns ett samband mellan kvinnors utbildningsnivå och befolkningstillväxten. Det är därför som det är viktigt att kvinnor får utbildning, och det är därför som vi vet att bättre utbildade kvinnor föder färre barn. I allt fler länder i världen blir kvinnorna ensamma ansvariga för familjen, både när det gäller försörjningen och när det gäller omvårdnaden. Det betyder ofta tunga och omänskliga arbetsinsatser. I många biståndsprojekt har inriktningen i första hand varit att få in kvinnorna i den ekonomiska processen. Då har man inte tagit hänsyn till att kvinnorna har haft ansvar för familjen i deras roll som mödrar och vårdare utan bara som familjeförsörjare. Det är säkert ett av skälen till att SIDA rapporterar att det svenska biståndet tyvärr fortfarande gynnar männen, även om det inte har varit avsikten. Det förvånar mig något att Maj-Lis Lööw, trots SIDA:s rapporter som mycket klart säger att biståndet inte nått fram till kvinnorna, är nöjd med hur biståndet fördelas. Jag skulle gärna vilja ha ett svar, men hon har lämnat kammaren. Det är kvinnorna som ofta mot alla odds håller samman familj och ekonomi. I många u-länder är detta ett särskilt problem när man vill ha in kvinnorna i de ekonomiska sammanhangen. Mänskliga rättigheter är i många av dessa länder inte alltid kvinnornas rättigheter. I många länder kan kvinnor inte äga jord, de tillåts inte ha bankkonton, de får inte underteckna kontrakt, och de får över huvud taget inte delta i den formella beslutsprocessen. Det är därför som det är särskilt viktigt att biståndet går fram direkt till kvinnorna. I årets budgetproposition märks föga av kvinnornas roll i samhällsutvecklingen i u-land. Det är därför som det är bra att det står mer om detta i utskottets betänkande. Avsikten att integrera biståndet och arbeta genom särskilda kvinnohandläggare kan på sikt ge ett bra resultat. I många sammanhang betonar man betydelsen av att titta på hur olika kvinnors och mäns uppgifter och status är. Det borde också få praktiska konsekvenser för hur man skall gå till väga när man skall förstärka kvinnornas ställning i samhället. Kvinnornas situation har förändrats starkt under de senaste tio åren i många länder i världen. Jag skulle därför gärna se att man försökt omfördela biståndet ytterligare mot kvinnor och familjer. I mycket högre grad än vad som sker i dag borde kvinnornas delaktighet i projekten finnas med redan från början. I många fall handlar det inte om kortsiktiga projekt utan om långa utvecklingsprojekt. Här finns det en synpunkt till som är viktig att föra fram när man talar om kvinnor. Det är inte miljarder, inte ens miljoner, utan kanske bara hundratusentals kronor som behövs för att stödja kvinnoprojekt. Kvinnor hushållar med pengar, och biståndet räcker länge. Ett sätt att nå fram till kvinnorna är att arbeta på annat sätt än i dag. Man arbetar mer med kvinnoorganisationer av olika slag, både svenska och internationella. UNIFEM och UNICEF har redan nämnts här i dag. Men man kan också se till att grupper startas, som t.ex. SEWA, Self Employed Women's Association, eller SIDA:s kvinnoprojekt i Kenya, för att på detta sätt stötta kvinnorna själva. Det behövs nya modeller och nya metoder för att se till att kvinnorna får bäst nytta av biståndet. Jag tror också att vi skall sluta att ge bidrag till ineffektiva statsförvaltningar och i mycket högre grad än i dag ge pengar till den informella sektorn. Jag kan inte låta bli att här i kammaren berätta om guldgruvan i Nicaragua. Svenska pengar var med vid renoveringen av den. I somras såldes den till canadensiska intressen. Jag undrar så om de pengarna hamnade i Nicaragua eller i Miami. Jag yrkar givetvis bifall till utskottets hemställan. Jag vill med detta inlägg försöka visa på att kvinnor behöver stödjas och att den demokratiska processen också måste omfatta kvinnorna. Tack.
Herr talman! Jag tänkte säga några ord om en institution som på ett mycket bra sätt bidrar till att göra biståndet effektivt. Vid Sandö U-centrum bedrivs en verksamhet som är unik i sitt slag i Norden. Sedan verksamheten startade år 1972 har den hela tiden vuxit. Under de senaste fem åren har den mer och mer kommit att omfatta utbildning om bl.a. landkunskap och kulturmönsterfrågor både för sådana som är nyrekryterade till tjänster i u-länder och för aspiranter på sådana tjänster. Man bedriver även utbildning i ett stort antal europeiska och även utomeuropeiska språk. Dessutom har man kortkurser för en rad olika målgrupper inom olika sektorer av det svenska samhället. Sandö U-centrum bedriver också utbildning av kursdeltagare från olika u-länder, så att de på ett bättre sätt kan delta i uppbyggnaden av sina hemländer. Den samlade erfarenheten vid Sandö U-centrum och bredden i kursutbudet gör Sandös position unik i Norden. Det finns inget annat utbildningsinstitut som erbjuder en liknande yrkesinriktad ulandsförberedande utbildning, vare sig i fråga om språk eller u-lands och kulturkunskap. Verksamheten på Sandö bedrivs i mycket moderna och ändamålsenliga lokaler med en mångkulturell personalstab. Till skolan är knuten som ordinarie eller extraanställda lärare personer av inte mindre än ett tjugotal olika nationaliteter. Det förhållandet skapar en unik internationell miljö som inget annat utbildningsinstitut i Sverige kan uppvisa. Det skapar också utomordentliga möjligheter till integration mellan språkutbildning och land och kulturkunskap. När man ser den unika utbildningskapacitet som Sandö U-centrum erbjuder, kan man konstatera att institutionen har utomordentliga möjligheter att fylla en allt viktigare funktion inom det svenska biståndet. Det är därför mycket tillfredsställande att utskottet uttrycker sig så positivt om Sandö. Men det räcker inte med välvilliga uttalanden. Jag anser att regeringen måste ge Sandö U-centrum möjlighet att utveckla nya utbildningar. Det är därför rimligt att regeringen verkar för att skolans utvecklingskapacitet utnyttjas fullt ut. Det gör man bäst genom att förlägga ytterligare utbildningsverksamhet inom biståndsområdet till Man skulle exempelvis kunna låta flyktingar som tillfälligt vistas i Sverige utbilda sig så att de får en högre kompetens än tidigare. De skulle då kunna göra en positiv insats i sina hemländer så snart de får möjlighet att återvända. Ett exempel på en grupp som skulle kunna vara aktuell i detta sammanhang är de eritreaner som finns i Sverige och bara väntar på en möjlighet att återvända till sitt hemland. Det skulle vara mycket bättre att använda pengar till att låta dem få en sådan utbildning än att låta dem passivt ta emot bidrag. Det hela förutsätter emellertid att en samordning sker mellan olika myndigheter så att det hela inte stupar på vem som skall betala. Herr talman! Jag anser att regeringen måste ta på sig ett samordningsansvar så att resurserna verkligen utnyttjas effektivt. Dessutom anser jag att Utrikesdepartementet i direktiven för nästa fördjupade anslagsframställan borde beakta Sandö U-centrums behov av medel för att kunna göra bredare operativa utbildningsinsatser än vad man nu har möjlighet att göra.

Herr talman! Det har hittills i Sverige rått politisk enighet om att vi inte skall anslå pengar till ett parti i främmande land. Jag har i en motion hemställt om att Sverige inte skall ge ekonomiskt stöd till ANC. Att Sverige ger ekonomiskt bidrag till ANC har väckt stor uppmärksamhet bland övriga partier i Sydafrika. Det har riktats kraftig kritik mot Sverige även från representanter för partier som under många år har engagerat sig starkt mot apartheidsystemet. Detta är lätt att förstå. Alla som bor i Sydafrika vet att ANC är ett politiskt parti. ANC lever och verkar i symbios med det kommunistiska partiet. De förfogar tillsammans över en stor fastighet som tidigare var Shells huvudkontor i Sydafrika. Jag har själv varit på besök i denna byggnad i centrala Johannesburg. För dem i Sverige som tvivlar på att ANC är ett parti kan jag berätta att väggarna var prydda med affischer med hammaren och skäran och slagord om ''viva socialismus'' och den ideologi som man står för. I dag kan alla partier verka fritt i Sydafrika. Den starka reaktionen i Sydafrika mot det svenska stödet till ANC är ett uttryck för det faktum att ANC i praktiken är ett politiskt parti och betraktas som ett sådant. En av apartheidsystemets främsta kritiker, ledaren för det liberala demokratiska partiet Zach de Beer, har i en tidningsintervju uttalat att det svenska stödet till ANC betyder att rika länder kan köpa politiskt inflytande i andra länder genom att finansiera utvalda partier. Detta är den grövsta formen av inblandning i andra länders inre angelägenheter, anser liberalen Zach de Beer. Han har rätt! Det är en demokratisk grundregel i vårt land att Sverige inte skall ge finansiellt stöd till politiska partier i andra länder. Bryter vi mot denna grundregel innebär det en direkt svensk inblandning i ett annat lands politik. Att detta är orimligt borde vara självklart för alla partier i vår riksdag. Lika väl som det skulle vara stötande om ett parti i Sverige skulle erhålla ekonomiskt stöd från främmande makt, är det stötande om Sverige ger sådant stöd till ANC. Även om det kan ifrågasättas om Sverige över huvud taget bör ge bistånd till Sydafrika -- ett av Afrikas rikaste länder -- finns det motiv för en svensk biståndsinsats. Fattigdomen är mycket utbredd, och levnadsförhållandena är svåra i många svarta bostadsområden. Sydafrikas ekonomi befinner sig i djup kris. Den ekonomiska situationen i landet begränsar möjligheterna för politikerna att motsvara människornas högt ställda förväntningar på att få det bättre och lyftas upp ur misären. Ett av de största hoten mot demokratin i Sydafrika är, som jag ser det, de svåra förhållanden som många svarta lever under. Miljön i kåkstäderna skapar en grogrund för våld och kriminalitet. Ett villkor för att trygga stabilitet och demokrati i Sydafrika är att landets ekonomi kommer på fötter. Om inte människorna i kåkstäderna snart märker att de får det bättre, riskerar hela den demokratiska processen att förvandlas till nya oroligheter, kriminalitet, våld och kaos. Därför är det viktigt att vi i Sverige medverkar till en bättre ekonomisk situation i Sydafrika. I det sammanhanget är det en helt felinriktad politik att som enda land ha kvar sanktionspolitiken mot Sydafrika. Alla andra länder har insett att handelsutbyte och investeringar är den effektivaste biståndsmetoden om man vill bidra till en demokratisk utveckling. Såväl det djupt inhumana apartheidsystemet som den destabiliseringsstrategi och de terroraktioner som bl.a. ANC och andra grupper stått för har bidragit till att försämra levnadsförhållandena för de svarta. Det är främst de svarta som har fått betala priset för apartheid och destabiliseringspolitiken. Det är också främst de svarta som förlorat på sanktionspolitiken. Behoven är mycket stora när det gäller biståndsinsatser för att förbättra bostäder, utbildning, hälsovård, ekonomiska och sociala förhållanden. Sverige kan och bör bidra till en demokratisk utveckling i Sydafrika genom att upphäva sanktionerna och genom att ge ett humanitärt bistånd som inriktas på att förbättra levnadsvillkoren för dem som drabbats av apartheidpolitikens konsekvenser. Herr talman! Jag anser att Sveriges finansiering av ANC:s verksamhet omedelbart skall upphöra och yrkar därför bifall till reservation nr 23, som jag kommer att stödja vid voteringen.

Herr talman! Det var ett beklagansvärt anförande av Karin Falkmer. Jag hade hoppats att få slippa höra ett sådant anförande. Det var mer ett uttalat stöd för regimen i Sydafrika än för de människor som strävar mot apartheidsystemet, bort från det, för frihet och människovärde. Herr talman! Det är faktiskt så att ANC är en befrielserörelse. ANC är inget politiskt parti. Det behöver kanske framhållas för Karin Falkmer att ANC:s medlemmar inte har rösträtt. Vi har hälsat på Nelson Mandela här i vårt hus. Han har talat till oss. Denne fantastiske företrädare för sitt folk, som kom hit obruten efter nästan tre decennier i Sydafrikas fängelser, har alltså inte rösträtt i sitt land. ANC är en befrielserörelse. ANC arbetar för ett demokratiskt icke-rasistiskt Sydafrika. Därför stöder vi ANC. Vi hade en ANC-delegation hos oss i utskottet i tisdags. Vi lyssnade noga på dem. Deras budskap var klart också när det gäller sanktionspolitiken. Det är på deras uppmaning vi har infört sanktionerna mot Sydafrika. Vi är också överens med dem -- det finns en klar majoritet för det i utrikesutskottet -- om att vi lyfter sanktionerna den dag Sydafrika har tagit ett avgörande steg mot ett demokratiskt Sydafrika. Detta steg är på väg, men fredsprocessen är skör. Mycket kan hända. Det första som gäller är val till en konstituerande församling.
Herr talman! ANC är och verkar som ett politiskt parti. ANC värvar medlemmar bland de svarta grupperna i Sydafrika på samma sätt som vi värvar medlemmar till våra partier i Sverige. ANC gör detta i den förhoppning som vi alla har, och som jag delar med dem, nämligen att den demokratiseringsprocess som pågår i Sydafrika så snart som möjligt skall leda fram till allmänna val.

Det är bara om dessa människor får det bättre och märker detta som vi kan undvika den risk för kaos som jag ser finns i Sydafrika i dag genom den stigande kriminalitet som sprider sig ur misären. Det är ganska avslöjande att lyssna till herr Svartberg. Det visar hur den här politiken har förts i Sverige. Man har lyssnat till ett parti, en organisation, från Sydafrika och rättat in den svenska utrikespolitiken på detta område helt efter detta partis linjer. Jag anser att det är anmärkningsvärt. Det finns fler partier och organisationer i Sydafrika som, liksom ANC, kämpar för en demokratisering av landet.
Herr talman! Det är faktiskt så att ANC, som jag sade, är en befrielserörelse som inom sig rymmer ett stort antal grupperingar. Ja visst finns kommunistpartiet med som medlem. Men det finns flera medlemmar! ANC är i dag inget politiskt parti och har inga medlemmar som politiskt parti. Man har medlemmar som befrielserörelse. Så är det, oavsett vad Karin Falkmer säger här i kammaren. Vi stödjer alltså denna befrielserörelse i dess kamp för ett fritt, demokratiskt, icke-rasistiskt Sydafrika. Jag skulle vilja be Karin Falkmer att försöka sätta sig in i den vrede och det hat som växer i den misär som finns i de fattiga delarna av landet, i kåkstäderna, i Sydafrika. Då skulle Karin Falkmer måhända bli litet mer positivt inställd till fortsatt stöd åt ANC, som försöker att företräda dessa människor -- framför allt de unga. Observera, Karin Falkmer, att även ANC i dag har svårt att tygla vreden och hatet som växer i Sydafrikas misär, i kåkstäderna. Det är därför det är viktigt att fortsätta stödet så att befolkningen kan utbilda sig och förbereda sig för den demokrati som vi förhoppningsvis snart skall se. Innan Sydafrika kan betraktas som demokratiskt skall det hållas val till en konstituerande församling. Det skall finnas en övergångsregering eller något motsvarande. Detta har vi varit överens om med bred majoritet i Sveriges riksdag. Jag är övertygad om att vi som i utrikesutskottet just nu behandlar denna fråga kommer till samma resultat igen. Karin Falkmer kan vara lugn för att det breda stödet för Sydafrikapolitiken finns kvar.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg hävdar med en dåres envishet att ANC inte är ett politiskt parti. Faktum är ju att det betraktas som ett politiskt parti i Sydafrika -- det land där det verkar. Jag tilläts att ta en titt i de svarta kåkstäderna. Jag kan berätta för herr Svartberg att jag har varit i Kajlitza, Guguleto, Crossroads, i svarta kåkstäder utanför Durban, i Soweto och i Alexandra. Det är bl.a. slutsatserna av vad jag såg där och slutsatserna av de samtal som vi under 14 dagar i Sydafrika förde med representanter för olika organisationer, inte bara för ANC, som har fått mig att ta den ställning jag har tagit. Det som Karl-Erik Svartberg säger stämmer. Det är ANC som vill ha kvar sanktionerna och som vill att Sverige skall vara sista hästen på vagnen. Andra svarta organisationer och många andra människor i Sydafrika gav oss ett helt annat budskap. För att se till att göra vad vi kan för att lyfta situationen för människorna i dessa kåkstäder träffade vi också organisationer som arbetar och bedriver verksamhet som fungerar mycket väl i dessa områden. Det märkliga med de två organisationer vi träffade var att ingen av dem fick något som helst bistånd från Sverige genom SIDA. Den ena organisationen var Get Ahead Foundation, som arbetar mycket framgångsrikt för att få i gång småföretagsamhet. Det har skapats tusentals arbeten för de svarta genom denna organisations initiativ. En annan organisation hette Urban Foundation, vilken främst arbetar med att skapa möjligheter för invånarna i kåkstäderna att kunna förbättra sina bostadsförhållanden. Det är den formen av insatser jag anser vara oerhört angelägen. Jag undrar om Karl-Erik Svartberg möjligen delar åtminstone den uppfattningen att det är anmärkningsvärt att de organisationer som drivs av svarta, vars verksamhet ger resulat, inte har nåtts av det svenska biståndet.
Herr talman! Karin Falkmer betecknade mitt försvar och stöd för befrielserörelsen ANC som en dåres envishet. Herr talman! Jag tar det som ett beröm.

Herr talman! Det finns säkert organisationer i Sydafrika och på många andra håll som behöver svenskt bistånd. Det kan säkert letas upp tusentals sådana organistaioner och bra projekt om pengarna inte räcker till. Det är säkert lätt att finna. Herr talman! Jag tycker att utgångspunkten och det fundamentala för inställningen till stödet till ANC skall vara frågan vilken av de krafter som verkar i Sydafrika man lyssnar till. Är det de krafter som i årtionden har arbetat för en demokratisering eller är det de krafter som motarbetar en demokratiutveckling? Det är bakgrunden till ställningstagandet, och det är den avgörande frågan. Vi har klara signaler från dem som arbetar för demokrati, bl.a. inom ANC.

Varför skall vi lyssna på andra signaler? Det jag tyckte var mest märkligt i Karin Falkmers yttrande här i kväll var att det lät som om det var ANC:s fel att det finns våld i Sydafrika. Jag förstod inte riktigt hur ANC kan vara orsaken till att det i dag finns våld i Sydafrika. Skulle jag kunna få en förklaring till vad Karin Falkmer menar med det? Vi vet att det finns otroliga orättvisor vad beträffar resurser för de svarta och för de vita i den process som nu pågår. Jag såg häromdagen en uppgift om att de vita har 100 kontor för förberedelser av det val som skall komma, under det att de svarta har 7. Det visar obalansen. Min inställning är att Sverige skall ha kvar bidraget till ANC så länge vi kan -- ända fram till den dag då man klart håller ett politiskt val.
Herr talman! Det anmärkningsvärda med att de två organisationer som nämndes inte fick stöd från SIDA var ju, Karl-Göran Biörsmark, att det var två organisationer som Sydafrikadelegationen blev presenterad för. Man pratade om dem bl.a. på ambassaden. Det anmärkningsvärda var ju att de inte fick något som helst stöd från Sverige. Jag tycker att det är konstigt, eftersom det är två organisationer som bevisligen jobbar på ett mycket bra sätt. Karl-Göran Biörsmark talar om att det är fråga om vem man lyssnar på. För mig är det självklara svaret att man lyssnar på alla. Det är enligt min mening fel att som Biörsmark lyssna bara till en part. Det är ett fel som jag anser att man i Sverige har gjort sig skyldig till under en lång tid. Detta gick upp för mig bl.a. när jag var i Sydafrika, då jag träffade företrädare för de många andra organisationer som finns och för alla de människor som har en avvikande uppfattning. Vad gäller våldet vill jag säga att det är det inhumana apartheidsystemet som har skapat de vidriga förhållanden som Sydafrika kommer att få leva med under mycket lång tid. Det måste stå klart för alla och envar att det kommer att ta mycket lång tid att komma till rätta med de konsekvenser som detta system har medfört. Men jag tycker att vi i Sverige skall använda de medel som vi anslår till Sydafrika för att försöka hjälpa upp förhållandena för de människor som lider mest av dessa konsekvenser. Det våld i Sydafrika som vi läser om i tidningarna beror till mycket stor del på den kriminalitet som i dag är en följd av misären. Men vi får inte blunda för att det också finns ett politiskt våld, i vilket många parter är delaktiga. Det är fråga om extremister på högerkanten och på vänsterkanten, men också om ANC och Inkatha, som åtminstone i Natal bedriver ett regelrätt maktkrig mot varandra. Vad gäller orättvisorna vill jag säga: Javisst, det är enorma orättvisor i Sydafrika. Möjligheterna att komma till rätta med detta kan man erhålla genom att få ordning på Sydafrikas ekonomi. Det är på den grunden som jag tycker att vår sanktionspolitik är så felaktig. Det finns ingen form av biståndspolitik som är bättre och som har större verkan än att bedriva handel, att öppna sig mot och finnas i landet. ''Handel är bättre än bistånd'' är en gammal känd och erkänd devis.
Herr talman! Jag är övertygad om att vi i dag inte hade varit inne i en demokratisk process, om vi inte hade genomfört massiva sanktioner mot Sydafrika. Det har ju också erkänts av de vita i Sydafrika att detta har påskyndat utvecklingen mot en demokratisk stat. Det blev kännbart. Karin Falkmer kan vidare rätta mig om jag har fel, men jag har aldrig hört att Karin Falkmer någonsin förordat sanktioner mot Sydafrika. På den punkten skiljer sig våra uppfattningar. Karin Falkmer menar att om vi bara hade haft en handel med Sydafrika och hade låtit Sydafrika utvecklas såsom det hade önskat, hade allting gått väl, och vi skulle ha haft en demokrati i Sydafrika i dag. Jag tror inte det. Det hade stärkt den vita minoritetsregimen, och även apartheidsystemet hade stärkts. Att apartheidsystemet är på fallrepet beror bl.a. på sanktionspolitiken, men framför allt på de krafter som har funnits bland de svarta i Sydafrika. Jag har förundrat mig litet över den optimism som ibland har framkommit, bl.a. från den Sydafrikadelegation som gjorde ett besök där nere. När den kom hem för cirka ett och ett halvt år sedan lät det som om det nu bara var att köra vidare -- Jag varnade då och jag varnar i dag för den optimismen. Det finns mycket att göra, och det viktiga för oss nu är att gärna vara de sista som upphäver sanktionerna. De är ett moraliskt stöd för dem som arbetar i Sydafrika bland de svarta. De har själva här i riksdagen denna vecka, i vårt utrikesutskott, suttit och sagt samma sak. Varför skall vi inte lyssna på dem utan på andra? Jag kan inte få det att gå ihop.
Herr talman! Återigen: Den enda som Karl-Göran Biörsmark i detta sammanhang lyssnar på är en av parterna, ANC. Javisst har sanktionerna bidragit till att dra ner Sydafrikas ekonomi i botten. Sanktionerna har lockat Sydafrika att satsa på felinvesteringar för att kunna klara sig självt. Bland annat har man en egen försvarsindustri, och man har konverterat kol till olja. Det har varit enormt oekonomiska och dumma projekt. Men det som främst har bidragit till detta är inte de handels och investeringssanktioner som vi har deltagit i, utan det är de ekonomiska sanktionerna. Det var USA som sade upp lånen och drog bort de ekonomiska möjligheterna, och det var det som drog ner ekonomin. Är man i Sydafrika ser man att det där inte finns någon som helst brist på varor. Det finns t.ex. ingen brist på bilar. Det är bara det att det inte finns några Volvobilar eller Saab-bilar. Det utbud som finns i ett västland finns också där. Andra länder har fortsatt att bedriva handel. En del har haft sanktioner på pappret, men ändå handlat. Andra har inte haft några sanktioner alls. Effekten av våra sanktioner är att de drabbar svensk företagsamhet och svensk sysselsättning. I varje fall jag är nu förhoppningsfull inför möjligheten att landet står inför en demokratisering, men om det tar lång eller kort tid är svårt att säga efter de senaste händelserna. Svenska företag borde vara med och bygga upp landet. Vi har oerhört duktiga företag när det gäller elektrifiering, hushållsapparater och telefoner, just sådant som merparten av Sydafrikas befolkning saknar. Majoriteten i Sveriges riksdag säger: Stopp och belägg! Här skall ni inte vara med. Vi låter i stället andra länders företag, våra svenska företags konkurrenter i utlandet, gå in och ta marknaden. De får göra det jobb som jag tycker att våra företag skulle bidra till. Detta är intressant och viktigt även ur vår synpunkt. I dag, när vi har så stora sysselsättningsproblem, finns det faktiskt möjligheter för t.ex. ASEA i Ludvika att få ett par hundra nya jobb, om företaget kan vara med i
Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg här i kväll, så att det kan bli ett slut på denna debatt. Jag vill till sist säga att våra uppfattningar skiljer sig fundamentalt. Karin Falkmer talar nu om vikten av att de svenska företagen skall få vara med. Utgångspunkten för sanktionspolitiken har naturligtvis över huvud taget aldrig varit de svenska företagen, utan den har varit situationen i Som jag sagt tidigare har Karin Falkmer över huvud taget aldrig -- rätta mig om jag har fel -- varit för några sanktioner mot Sydafrika. Skillnaden är den att jag och majoriteten i riksdagen har velat använda sanktionerna som ett påtryckningsmedel. Vi vet nu också att vi har lyckats komma ett bra stycke på väg, vilket vi inte hade varit, om vi följt Man kan vidare beklaga att andra länder inte har varit uthålliga. Det beklagar också jag. Jag menar att det har varit ett misstag från världssamfundets och olika länders sida att backa tillbaka så tidigt. Det är egenintresset som har tagit över, inte Sydafrikas sak.
Herr talman! Jag anser att det är en fullständigt orealistisk tanke att svenska sanktioner mot Sydafrika i dag har någon som helst effekt i någon riktning på demokratiseringsprocessen i Sydafrika. Det är bara fråga om ett sätt för Karl-Göran Biörsmark och andra som tycker som han att tillgodose ANC:s intressen. Men det är som jag ser det inte primärt ett intresse för den svarta befolkningen i Sydafrika att vi hejdar våra företag och hindrar dem från att genomföra investeringar. Bl.a. har våra företag varit med och startat en utveckling av småföretagsverksamheten i Sydafrika. Vi träffade representanter för dessa småföretag, som bad oss att be våra svenska företag att fortsätta den här utvecklingen och upprätthålla kontakten med de sydafrikanska småföretagen, eftersom de såg det som oerhört värdefullt. Det är en mycket kluven inställning man möter bland dem som är ANC-medlemmar men inte sitter i den högsta toppen. De vill gärna att Sverige kommer in mer i landet och har mer verksamhet där. Man får egentligen väldigt divergerande budskap från olika ANC-medlemmar på olika nivå.

Herr talman! Tillsammans med ett par riksdagskolleger hade jag innevarande år tillfälle att delta i en 14 dagars studieresa i Sydafrika. Då träffade vi företrädare för närmare samtliga partier, från vänster till höger. Vi träffade företrädare för en rad skilda organisationer, och vi träffade företrädare för svenska företag i Sydafrika. Det var ingen, förutom givetvis ANC, som ansåg att pengarna till ANC var något korrekt och riktigt. Alla undrade hur Sverige kunde ge bistånd just till ANC, som av samtliga andra betraktades som ett politiskt parti. Vi besökte ANC på deras högborg, och jag kan på heder och samvete intyga att även ANC ansåg att sanktionerna borde upphöra, med två undantag, nämligen vapen och olja. I båda fallen tycker jag att det av naturliga skäl borde vara tämligen enkelt för Sverige att avstå i det sammanhanget. Jag upprepar: På heder och samvete hörde jag företrädare för ANC uttala att även de tyckte att sanktionerna borde upphöra. Jag vill sedan helt kort redovisa besöket på SKF:s fabrik. Vi gjorde en rundvandring i fabriken, och när vi kom till lagret förevisades vi bl.a. olika komponenter som låg där. Vår guide sade till oss: De här komponenterna hämtade vi tidigare från SKF i Katrineholm. Nu kan vi inte göra det. Nu tar vi dem från Japan i stället. Var märks då skillnaden? Ja, den märks i varje fall inte i Sydafrika, men den märks möjligen här hemma i Sverige.